Herr talman! Vi hörde nyss Nils-Göran Holmqvist berätta om försvarsindustrin som om man bara skulle göra industriella ställningstaganden när det gäller den sektorn. Vi hörde att den svenska försvarsindustrin skall få likvärdiga villkor med den europeiska, och majoriteten i näringsutskottet vill undanröja eventuella hinder för försvarsindustrin. Däremot hörde vi att näringsutskottet inte tar ställning till huruvida vi skall bli medlemmar i WEAG eller inte. Min fråga blir då: Anser Nils-Göran Holmqvist verkligen att det går att ensidigt tala om försvarsindustrin från rent försvarsindustriella synpunkter? Måste inte även ledamöterna i näringsutskottet diskutera andra överväganden och väga in dessa i sina ansträngningar att exportera så mycket som möjligt? Det är krigsmateriel det handlar om. Då menar jag att det automatiskt kommer in en moralisk aspekt och en etisk aspekt som alla, oavsett vilket utskott man sitter i, borde dela.
Herr talman! Det är självklart att vi tittar på det här ur näringspolitisk synpunkt. Därför sade jag också i mitt anförande att det är viktigt att försvarsindustrins produkter går att överföra till civil produktion. Jag visade också med några exempel hur svensk försvarsindustri har berikat den civila produktionen. Bl.a. tog jag upp den s.k. hundnosen, som är en av de produkter som har kommit till på grund av det höga tekniska kunnandet i försvarsindustrin.
Herr talman! Just där är Nils-Göran Holmqvist och jag överens. Det finns en stor kompetens inom den svenska försvarsindustrin. Jag menar att vi bäst hjälper fram den genom att satsa på civil produktion, som är betydligt mer långsiktig och mer strävar mot det mål som jag hoppas att vi har gemensamt, nämligen en fredligare värld. Men om man tittar på det här ur en enbart näringspolitisk synvinkel får man förstås fram de argument om likvärdiga villkor med den europeiska försvarsindustrin som Nils-Göran Holmqvist tog upp i sitt anförande, och det innebär automatiskt en uppluckring av våra exportregler. Man skall också undanröja eventuella hinder osv., samtidigt som man delvis gör andra ställningstaganden när det gäller att uttala om vi skall bli medlemmar i WEAG eller inte. Jag tycker att det här haltar litet. Jag tycker att man tassar i en gråzon när det gäller vad man skall uttala sig om och inte. Även näringsutskottets medlemmar måste se till etiska och moraliska aspekter när man diskuterar försvarsindustrifrågorna och inte enbart näringspolitiska. Det går inte att hålla isär detta, Nils-Göran Holmqvist.
Herr talman! Om Annika Nordgren hade lyssnat på vad jag sade hade hon uppfattat varför vi tar dessa hänsyn. Vi tittar på försvarsindustrin ur näringspolitisk synpunkt. Försvarsindustrin är i Sverige en stor näring, och det måste vi ha med oss när vi diskuterar. Vi i näringsutskottet har tittat på det här utifrån helt näringspolitiska utgångspunkter. Vi har inte tagit hänsyn till om vi skall vara med i WEAG eller inte därför att det inte tillhör vår kompetens att göra det. Vi har tittat på vad vi skall använda svensk försvarsindustri till. Jag sade också att svensk försvarsindustri har mycket som vi kan överföra till civil produktion. Jag visade på ett exempel. Jag skulle kunna visa på många fler. Jag kan inbjuda Annika Nordgren att komma ned till Bofors i Karlskoga, så skall vi titta på de civila produkter som man har där och som har kommit till utifrån försvarsindustrins höga tekniska kunnande.

Herr talman! Jag vill i dagens debatt ta upp några av de komponenter som ingår i det försvarsbeslut som riksdagen skall ta ställning till i dag, av vilka någon ännu inte är berörd. Det gäller framför allt min första punkt, som handlar om reservofficerarnas roll i försvarsmakten i framtiden. Jag kan inte annat än uttrycka min förvåning över förhållandet att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med en sammanhållen syn på personalförsörjningsfrågorna vad avser de anställda i Försvarsmakten. Försvarsutskottet och riksdagen har vid två tillfällen begärt förslag från regeringen. I april 1995 skrev utskottet i sitt betänkande att regeringen slutligen borde redovisa ett förslag inför försvarsbeslutet 1996. Där är vi nu. Trots att utskottet på nytt tog upp samma fråga i november 1995, med samma uppmaning till regeringen, kan vi ännu ej se något resultat. Det torde vara relativt unikt att riksdagen för tredje gången i en fråga av denna dignitet måste påpeka för regeringen att den måste lämna en sammanhållen syn på personalfrågorna. Jag kan inte tolka regeringens underlåtenhet att handla på annat sätt än att man inte har någon viljeinriktning när det gäller synen på reservofficerarnas roll i Försvarsmakten i framtiden. Eller, vilket vore ännu värre, rör det sig måhända om ointresse? I propositionen finns endast en grund text om att reservofficeren måste kunna tjänstgöra inom grundorganisationen, något som regeringen tydligen vill ta sig mer tid för att göra en grundlig analys av. Enligt min mening är det viktigare att skapa en struktur som gör det möjligt att i första hand tillvarata reservofficerens kompetens i krigsorganisationen. Övergripande för Försvarsmakten är i det läget att förbandsövningar kan genomföras och att personalen får tillfälle att träna sig i sina respektive befattningar. I ett krympande försvar drabbas naturligtvis också reservofficerens möjligheter till övning. En idé som förts fram i den moderata partimotionen är att låta två reservare dubblera varandra i samma befattning. Det är viktigt att ha en tydlig krigsbefattning. Annars riskerar motivationen att minska. Det är också av stor betydelse att ta ställning till frågor som gäller de ekonomiska villkoren och meritvärderingen av reservofficersutbildningen. Jag vill därför, herr talman, verkligen understryka att regeringen nu måste ta riksdagens beslut på allvar och återkomma med förslag. Riksdagen anser sig nu nödsakad att rikta en uppmaning tre gånger i samma ärende, och det är redan två gånger för mycket. Ett annat förhållande som inte blir föremål för beslut denna gång är försvarets skolverksamhet. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över denna. Likväl tar regeringen nu steget att slå samman Försvarshögskolan och Militärhögskolan, utan att förslaget blivit föremål för någon närmare beredning. Med hänsyn till att någon sakligt underbyggd beredning inte har förekommit och att en utredning om just skolverksamheten tillsätts ter sig förslaget något förhastat. I propositionen nämns kortfattat verksamheten vid flygvapnets Halmstadsskolor, F 14. Det är Försvarsmaktens största skolenhet, med ansvar för utbildning främst inom Flygvapnet men även för totalförsvaret i övrigt. I propositionen står det: "Det bör ankomma på regeringen att besluta om den framtida förändringen av verksamheterna vid F 14." På ett annat ställe framgår att F 14 är en del av den i propositionen föreslagna grundorganisationen. Jag förutsätter därför att riksdagen får ta ställning till F 14:s framtid i ett beslut som också rör den övriga skolverksamheten inom försvaret, mot bakgrund av den skolutredning regeringen just har beslutat om direktiv till. Det är en skolutredningen som för övrigt innebär att osäkerheten om framtiden kvarstår för väldigt många anställda inom De erfarenheter som hittills presenterats avseende F 14 visar att en uppdelning och omlokalisering av utbildningen medför avsevärda kostnader och kompetensförluster. Någon påtaglig ekonomisk vinst har således inte kunnat påvisas, vare sig för den kommande eller för den därpå följande femårsperioden. Britt Bohlin talade i sitt huvudanförande om att skolutredningen skulle leda till en kraftsamling i ett totalförsvarsperspektiv. Jag menar att F 14 redan har kommit en mycket god bit på väg i den riktningen. Jag är dessutom mycket optimistisk vad gäller möjligheterna att samordna en del av den utbildning som bedrivs vid F 14 med utbildningen inom Halmstad armégarnison. Samordningen mellan arméns och flygets enheter i Halmstad bör således kunna utvecklas från att som nu i första hand gälla stödfunktioner till att även avse utbildning. Genom att man har slagit in på den här vägen kommer man att kunna uppnå ytterligare effektiviseringar. Den breda kompetens som finns vid F 14 för både officersutbildningen och annan för totalförsvaret gemensam utbildning har dokumenterat mycket bra förutsättningar att utvecklas i Halmstad. Till slut, herr talman, vill jag nämna något om arméns enheter i Halmstad. Genom den omlokalisering av Lv 6 som riksdagen beslutade för några år sedan, och genom de investeringar som därefter gjorts i mark och övningsanläggningar, har det skapats en utbildningsplattform som motsvarar högt ställda krav för en modern soldatutbildning. Förutsättningarna för kommunens markförvärv är för övrigt klara, i motsats till vad någon tidigare talare sade, och kommunfullmäktige i Halmstad kommer att fatta sitt beslut i nästa vecka. Den sammanlagda effekten av de investeringar som gjorts i Halmstad och beslutet att låta garnisonen få vara kvar och utvecklas där är bra. Ytterligare samordningsvinster som finns att göra mellan flyget och armén gör att Försvarsmakten har anledning att med tillförsikt se fram emot ett gott produktionsresultat avseende de enheter som utbildas i Halmstad. Det är emellertid beklagligt att den totala ekonomiska ramen för Försvarsmakten blivit så liten som nu är fallet. Det moderata alternativet hade inneburit helt andra förutsättningar för soldatutbildning på olika platser i landet, inte minst vad avser den materiella förnyelsen.

Herr talman! Riksdagens tidigare beslut om Försvarsmakten som en myndighet skulle göra det möjligt att ge en samlad och bättre överblick och sammanvägning mellan krig, fred, operativa krav, utbildning och inte minst ekonomi. Alltså skulle ÖB utifrån riksdagens bedömningar av det säkerhetspolitiska läget och ekonomiska ramar forma en helhetslösning för grund och krigsorganisation. Direktiven till ÖB efter förra årets decemberbeslut innebar prioritering av luftförsvar, långsiktighet, rekryteringskraft, återtagnings och utvecklingsmöjligheter i kvarvarande krigsförband och fredsanläggningar och en över tiden hållbar ekonomi. Alla är eniga om luftförsvarets betydelse. Det är det sista man bör inskränka på. De militära hoten kommer först genom luften. Tvärtemot bättre vetande och mot ÖB föreslår försvarsutskottet en avveckling av Lv 4 i Ystad och en flyttning av mer än 150 officerare i kårens krigsförband. Detta innebär att kompetensen skingras och att dugligheten sänks för lång tid. Utskottet konstaterar att de bästa förutsättningarna för att utbilda luftvärnsförband finns vid Lv 4. Detta förband, som med råge uppfyller alla kriterier som uppställs för den framtida krigsmaktens utveckling och vidmakthållande, föreslås läggas ned. Att i stället behålla det som i dag enbart är godtagbart håller inte. Endast det bästa är gott nog. Endast det bästa kan utvecklas. Kostnader spelar naturligtvis en mycket stor roll, speciellt då ramar har skurits ned. En rationell förbandsproduktion och ett effektivt utnyttjande av de samlade försvarsresurserna är då givetvis av särskild vikt, sett över en längre tidsperiod. Investeringsbehovet inom den närmaste 5-10-årsperioden är i Ystad försumbart, till skillnad från läget på andra håll. Drifts och utbildningskostnaderna för luftvärnssoldaterna är där lägst i landet. Mark för utbildning och övning finns i tillräcklig omfattning och är den bästa i landet. Att sammanläggningar i samma garnisonsort skulle skapa särskilt goda förutsättningar för bra förbandsproduktion, något som ofta framhålls, är ett helt obevisat påstående. Vad som däremot är säkert är att tiden går åt till ett evigt sammanträdande för att nödigt fördela otillräckliga resurser. Garnisonen i Ystad och Revinge har däremot inte dessa nackdelar. När ÖB gjorde sina överväganden om vilka fredsförband som skulle vara kvar tog han stor hänsyn till resultatet i den s.k. Leva-vidare-kalkylen. Regeringen har, liksom utskottsmajoriteten, ignorerat de siffrorna. Efter hand har man i stället punktvis fabricerat eller låtit fabricera nya siffror bakom ryggen på ÖB, den som vid behov i så fall skulle få ta fram ytterligare underlag. Litar man inte på ÖB? Hela konceptet att göra ÖB till ÖB med ett sammanhållet ansvar undermineras och saboteras. Stora delar av det underlagsarbete som på ett föredömligt sätt på stor bredd togs fram inom Försvarsmakten underkänns. Beträffande Lv 4 lyser de ekonomiska motiven definitivt med sin frånvaro. Detta kostnadseffektiva förband vill man lägga ned. Försvarsministern har med emfas vid ett flertal tillfällen upprepat att enbart försvarspolitiska motiv ligger till grund för förslagen. Det måtte i så fall vara rent politiska motiv, för försvarsmotiv kan det ju inte vara. De verkliga motiven är för mig och andra medborgare fullständigt höljda i dunkel. Därmed yrkar jag bifall till reservation 8, mom. 28, vilket innebär ett stöd för de motioner från alla partier utom Vänsterpartiet som avstyrker nedläggningen av skånska luftvärnskåren i Ystad. Naturligtvis ställer jag mig också bakom övriga moderata reservationer i betänkandet.

Herr talman! I december 1964 ledde jag som den förste i den årskursen på troppchefskolan vid Kunglig Smålands Artilleriregemente utläggning av dimridå med 15,5 cm rökgranater över Spännberget på Skillingarydsfältet. Vi var väl utbildade, och jag fick beröm. Ändå känner jag mig som en amatör när jag hört inläggen här i dag från försvarsministern, utskottets vice ordförande Britt Bohlin och representanten för det centerparti som en gång var ett i försvarsfrågor stabilt parti, Anders Svärd. Med ords mängd och orwellskt nyspråk försöker man dölja vad det rör sig om, nämligen att vi i dag skall fatta ett dåligt beslut. Dessvärre torde dock deras dimma inte vara tillräckligt tät för att lura vår omgivning. Först vill jag bara göra några kommentarer till försvarsministerns första inlägg. Han måste ha läst fel i sitt manus. Moderaternas ställningstagande bygger inte på taktiska skäl, som han sade, utan på faktiska skäl. Men att så är fallet kan han självfallet av sina taktiska skäl inte erkänna, trots att han vet bättre. En andra kommentar är att han säger att man väger in civila hot och risker lika högt som de militära. Då är det för alla oss på västkusten - och även för övriga med insikt - obegripligt varför man inte har kunnat ge ett klart besked redan nu om helikopterdivisionen på Säve. Den skall vara kvar! Till detta finns i nuläget inget alternativ. Oavsett om man skall spana på ubåtar, leta upp drivande minor eller göra civila insatser som i samband med Scandinavian Starkatastrofen måste man ha lokalkännedom och tätt mellan överflygningstillfällena i den bohuslänska skärgården med sina svåröverskådliga samlingar av kobbar, skär och öar. Även här har man i den luddiga skrivningen lagt ut en ridå. Jag skulle inte vilja vara den försvarsminister som går till historien för att ha spelat rysk roulett med vår säkerhet.

Jag vill samtidigt peka på den kritik som framförts i Tyskland mot den tidsangivelse för återtagande som fanns i den senaste tyska försvarsplanen, en angivelse som ändå var mera realistisk än den vi arbetat med hos oss. Sveriges säkerhet och frihet är ovärderlig och inget man spelar om! Eftersom vi alla är överens om att vi så långt som möjligt även skall kunna nyttja de militära resurserna för andra katastrofer än väpnade konflikter medför detta förslag även ett roulettspel med den civila säkerheten. Herr talman! Jag redovisade i mitt inlägg i försvarsdebatten för ett år sedan de ekonomiska effekterna av det ovisa försvarsbeslutet 1925 och vad det kom att kosta efter upplåningen för återtagandet under andra världskriget. Detta faktaunderlag togs fram av riksdagens utredningstjänst. Slutbetalningen av det sista lånet skedde 1992, med andra ord 67 år efter försvarsbeslutet. Om en parallell utveckling skulle äga rum - vilket Gud förbjude - vore det intressant om man kunde få veta vad omdömet om dagens beslut kommer att bli år 2063. Men det är inte bara ekonomiska effekter som vi nu får se genom de tvära kasten och korta tidsperspektiven som t.ex. onödiga investeringar under de senaste åren. Det blir förlust av kompetens. Det blir svårigheter för det frivilligförsvar som flera här har talat varmt om att kunna verka utan de fasta punkter som närhet till kvalificerade lärare och specialutrustade övningsområden har utgjort. Det blir längre avstånd mellan folket och försvaret vilket också har negativa följder för inställningen till försvaret och minskar den psykologiska försvarsberedskapen. Det oriktiga förslaget om nedläggningen av IB 15, som jag motsätter mig, är ett exempel på detta. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om antipersonella minor. Den som har haft mintjänst i Sverige vet hur noggrant vi fick lära oss vad gällande konventioner föreskriver. Jag kan ännu framför mig se minprotokollen med kartskiss, noggrann koordinatangivelse, angivande av typ och mycket annat, samt utmärkningen med de gula triangelformade varningsmärkena med sin röda dödskalle - ett utmärkt och billigt skydd för ett stort och glesbefolkat land som Sverige. Utan ersättning - en dyrare sådan, som vi inte har pengar till - får vi ett än svagare försvar. Samtidigt hjälper inte detta på något sätt dem som drabbats och drabbas varje dag i Afghanistan, Kambodja och Angola. Där har mineringarna skett på ett regelvidrigt sätt. Genom att vi skulle fatta nu föreslaget beslut missleds andra att tro att vi skulle agera på samma sätt. Det är fel signaler och en tom symbolisk gest. Herr talman! Efter ännu en påminnelse om behovet av ett klart besked omgående om helikopterdivisionen på Säve ställer jag mig bakom samtliga de yrkanden som gjorts och kommer att göras rörande de moderata reservationerna.

Herr talman! Lennart Fridén ägnar en del av sitt anförande åt att prata om dimridåer och kunskaper i att lägga ut sådana. Ändå gjorde han ingenting för att skingra de dimridåer som ligger kring de moderata alternativen till det som nu är majoritetens förslag. Jag hade väl inte förväntat mig det, men jag vill konstatera det. Det är inte någon risk för att det moderata förslaget kan komma att bli bedömt år 2063, eftersom det ju faktiskt inte finns. För att det sedermera skall kunna bedömas måste det finnas i sinnevärlden. Eftersom Lennart Fridén som en av de få tar upp och diskuterar minfrågan på det sätt som han gör vill jag ändå påpeka skillnaden mellan att lägga ut minor i fredsförhållanden, i vackert väder och med måttstocken i närheten så att man kan vara noggrann, och i krigsförhållanden, när det faktiskt inte fungerar på det sättet. Vi behöver i och för sig inte argumentera kring detta, för jag tycker att det är självklart att vi skall avveckla minorna. Detta visar bara det orealistiska synsättet på detta inhumana vapen.
Herr talman! De minor som det är problem med här i världen just nu är redan utlagda. Dem kan vi inte göra någonting åt genom att fatta det beslut vi skall fatta i dag. Det lustiga är att så fort man kommer med ett annat förslag än det som majoriteten har lagt fram här är man orealistisk. Jag tycker att Anders Svärd gör det oerhört lätt för sig. Har han inte på de 57 timmar som det sägs att man har diskuterat de här frågorna i utskottet rätt förstått vad det moderata förslaget går ut på, så är det ganska svårt för mig att på några sekunder här redogöra för det för honom. Jag tror inte att det går hem det heller. Sedan kan man ju fråga sig varför vi inte skall förbjuda alla vapen - de är ju alla avsedda att ta död på folk. Det rimliga vore ju att vi lägger ned alltihop, Anders Svärd, eller hur?

Herr talman! Jag tror att det var en ganska omöjlig uppgift som Anders Svärd avkrävde Lennart Fridén. När Anders Svärd uppenbarligen inte har tagit till sig all den utförliga information som Arne Andersson och Henrik Landerholm här har givit inom det här frågeområdet tror jag inte att det finns någon möjlighet att få sikten att klarna. Det är ju risken om man hamnar i en så tät röd dimma och ett så rött töcken som Anders Svärd dessvärre har hamnat i. Vi är många moderater i försvarsdebatten. Det är en avspegling av vår omsorg om svenska folkets trygghet. Vi moderater motsätter oss försvarets nedrustning. Jag vill här under mycket kort tid peka på några orimligheter i majoritetens behandling av organisationsfrågor. Ett antal FO-staber skall läggas ned, däribland i Kalmar och Kronobergs län. Flera moderater har starkt kritiserat förslaget. I motionen Fö13 har jag utförligt kritiserat nedläggningsbeslutet. Vi moderater begär i en reservation att FO-staberna blir kvar, och vi motiverar det utförligt. Försvarsområdesorganisationen är en väsentlig del av vårt folkförsvar. FO-staberna är frivilligrörelsens främsta tillgång, förutom människorna och de egna vapnen. Fråga hemvärnsmän, fråga lottor, fråga bilkårister, m.fl. FO-staberna är relativt sett billiga, oavsett vilka nya dimridåer som har lagts ut genom skrivningen i betänkandet. Och ändå skall de läggas ned! Ett annat av många sorgliga majoritetsförslag är sammanslagningen av Militärhögskolan och Försvarshögskolan. Det är galet. Försvarshögskolans chef, Nils Gyldén, har ingående analyserat och i utskottet utförligt berättat hur det förhåller sig. Det får negativa följder. Försvarshögskolans särart, bl.a. civilt inriktad, går förlorad. Ett sådant beslut är inte klokt. Jag motsätter mig detta i motionen Fö47. Ett tredje inslag i betänkandet som jag - som alla andra moderater - vill ändra på är de begränsade anslagen till materielinköp åt försvaret. Svensk försvarsindustri är i ett svårt läge, och jag känner starkt med alla Boforsanställda och andra inom våra försvarsindustrier - i Malmö, i Karlskrona, i Linköping, i Örnsköldsvik, osv. Jag känner också starkt med alla försvarsanställda som mister sina arbeten när Socialdemokraternas och Centerns förslag nu genomdrivs. Självfallet står jag, herr talman, bakom de moderata reservationerna. Det ovissa inrikespolitiska läget i Ryssland med dess enorma krigsarsenal och kärnvapenlager gör behovet av moderat försvarspolitik större än någonsin. Jag skulle också vilja ta upp minfrågan, men jag har tyvärr inte tid att göra det. Henrik Landerholm gjorde det. Jag får av tidsbrist nöja mig med att instämma i hans kritik av ett ensidigt svenskt minförbud.

Herr talman! Socialdemokraterna och Centern verkar för en nedrustning som helt saknar proportioner. I försvarsbeslutet 1992 genomfördes den neddragning av försvaret som var säkerhetspolitiskt motiverad. De omvärldsförändringar som av åtskilliga talare nu än en gång anförs som motiv för en omfattande nedrustning var kända redan då, 1992. Genom denna ytterligare neddragning kommer staten inte att på ett tillfredsställande sätt kunna sköta en av sina mest grundläggande uppgifter, nämligen att svara för den yttre tryggheten. Bland allt som skall läggas ned finns också ett antal försvarsområdesstaber, och även jag tänkte säga några ord om detta. Att vissa län inte kommer att få någon tydlig försvarsnärvaro stämmer mycket dåligt med de positiva ord som förekommer i propositionen om den folkliga förankringen och om att landets försvar är en hela folkets angelägenhet. Mot bakgrund av dessa skrivningar är det svårt att förstå att regeringen föreslår att försvarsområdesstaberna i t.ex. Kalmar och Växjö skall läggas ned. När principen ett försvarsområde - ett län frångås kan den folkliga förankringen gå förlorad. Det militära försvaret vinner, som all annan verksamhet, på att ha ett känt ansikte. Försvarsområdesbefälhavaren och landshövdingen är sådana kända ansikten. Den ekonomiska vinsten av att minska antalet försvarsområden är dessutom liten, eftersom det territoriella försvaret måste vidmakthållas även i framtiden, liksom frivillig och hemvärnsverksamheten. Intressant i sammanhanget är det försök att leda Kalmar försvarsområde från Växjö som prövades tidigare. Detta visade sig vara en mindre bra lösning, så Kalmar regemente och försvarsområde återupprättades så sent som 1990. Landskapsregementen som försvarsområdesstaber har fortfarande viktiga uppgifter i totalförsvaret. De är inte minst kostnadseffektiva. Skrivningen av majoriteten i försvarsutskottet om att det kan bli aktuellt med något slags understaber i bl.a. Kalmar och Växjö, trots att områdesstaben då centraliseras till Eksjö, kan väl i bästa fall ses som en välmenande halvmesyr. Den kan också uppfattas som ett försök att dölja att det faktiskt handlar om nedläggningar. Att som vissa talare här försöka få en avveckling till en utveckling är inte trovärdigt. Man kan inte utveckla försvarsområdesstaberna genom att avveckla dem. Begreppet "understab" är mycket oklart. "En enhet för", som det heter på militärt språk, är för övrigt inte någon stab. Det har hela tiden stått klart att ett antal personer kommer att vara kvar i Kalmar respektive Växjö för att administrera frivilligverksamheten m.m., men någon stab handlar det alltså inte om. Den civila beredskapen har decentraliserats till kommunerna, men beträffande den militära organisationen föreslår alltså Socialdemokraterna och Centern en centralisering. I själva verket genomförs genom förslaget en ny regionindelning, som inte alls stämmer med den civila. Samverkan med länsstyrelse och landsting - sjukvården skall inte glömmas i sammanhanget - kommer naturligtvis att försvåras med denna nya militära organisation, som omfattar tre län. Att Centerpartiet gått med på detta, trots att det så uppenbart strider mot de tankar som partiet annars torgför, är bara ytterligare ett exempel på vart den intima samverkan med Socialdemokraterna leder. Det är klart att de fåtaliga personer som blir kvar, t.ex. på det f.d. Kalmar regemente, kommer att kunna diskutera med kommunen om samordning av civilt och militärt, men den riktiga myndighetskontakten kommer naturligtvis att ske centraliserat, i Eksjö, när det kaderorganiserade länsregementet försvinner. Det territoriella området Kalmar län kommer därför, liksom Kronobergs län, att sakna riktig försvarsnärvaro, om beslutet blir som man kan befara. Detta är olyckligt och strider mot det högtidliga talet om folklig förankring runt om i Sverige. Herr talman! Mot bakgrund av det jag har anfört yrkar jag bifall till reservation 11.

Herr talman! År 1992 tog en majoritet i Sveriges riksdag, mot den dåvarande fyrklöverregeringens förslag, beslutet att avveckla flygdivisionen i Norrköping, F 13. Det var på den dåvarande socialdemokratiska oppositionens initiativ som riksdagen tog detta för Norrköping, för Östergötland och, som jag ser det, för Sverige så beklagliga beslut. Sammantaget med den socialdemokratiska regeringens och Centerpartiets nu föreslagna försvarsbeslut, som innebär en avveckling av garnisonen i Linköping, kommer Östergötland att avrustas helt på en mycket kort tidsperiod. I den kristdemokratiska försvarsmotionen hävdas att säkerhetspolitiken måste präglas av klarhet och långsiktighet. Sverige skall upprätthålla ett effektivt totalförsvar med en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det utgör ett väsentligt bidrag till stabiliteten i vårt närområde. Det är en förutsättning för att vår strävan att hålla oss utanför krig skall kunna bli respekterad och skapa respekt för vår vilja och förmåga att försvara oss om vi skulle utsättas för angrepp. Vårt totalförsvar skall vara en försäkring mot ofred. För att armén skall kunna lösa ålagda, operativa uppgifter krävs välutbildade och välutrustade förband. Regeringens och Centerpartiets förslag innebär att man frångår ÖB:s inriktning vad gäller armébrigader. Detta är synnerligen anmärkningsvärt och bör avvisas. Utgångspunkten vid utformningen av grundorganisationen måste enligt min uppfattning vara hänsyn till säkerhetspolitiska aspekter. När regeringen nu frångår ÖB:s bedömningar har man uppenbarligen gjort det utifrån andra principer än de militäroperativa och säkerhetspolitiska. Som framgår av Kristdemokraternas försvarsmotion vill partiet i förhållande till regeringens förslag ej minska försvarsanslaget med de nu föreslagna 2 miljarder kronorna. I försvarsbetänkandet, som vi nu har på bordet, föreslås att Sveriges näst största garnison, Linköpings Garnison, skall läggas ned. Förslaget strider mot de målsättningar med den nya försvarsorganisationen som anges i propositionen. Garnisonen i Linköping och skjutfältet i Kvarn utgör tillsammans en av landets effektivaste enheter, som i alla avseenden uppfyller de högt ställda kraven på den nya försvarsorganisationen. Både samhällsekonomiska och militära skäl talar entydigt för att garnisonen skall ingå i den nya försvarsorganisationen. Inför hotet av ett strategiskt anfall har Östgötaregionen mycket speciella förutsättningar. Det var förmodligen en av anledningarna till ÖB:s förslag till regeringen att garnisonen i Östergötland skulle kvarstå i organisationen. Det är strategiskt mycket viktigt med en tydlig militär närvaro i Östergötland, Sveriges i storlek fjärde region, dels med hänsyn till den mycket snabba förändring av hotbilden som kan följa av den politiska osäkerheten i vårt närområde, dels för att visa den vikt som Sverige tillmäter Östersjöfrågan. För att åstadkomma detta och samtidigt möjliggöra en eventuell framtida övergång till en organisation med kaderuppbyggda utbildningsplattformar måste armébrigaden med plattform i Östergötland bibehållas. Kristdemokraternas samlade försvarspolitik möjliggör detta, vilket framgår av betänkandet. Förutom Kristdemokraternas samlade försvarspolitiska motion har jag en egen motion som behandlar Försvarsmaktens situation i Östergötland på ett mer utförligt sätt. Där behandlas också frågan om målflygdivisionen på Malmen i Linköping. Om detta har jag tidigare under året haft en debatt med försvarsministern. I huvudfrågan, herr talman, om garnisonen i Linköping finns det i betänkandet en tydlig reservation. Det är reservation 15, en reservation som kristdemokraterna står bakom. Om den skulle få majoritet innebär det att garnisonen i Linköping blir kvar. Jag yrkar bifall till reservation 15.

Herr talman! Många talare i dag har påvisat att regeringsförslaget är äventyrligt och att det är oansvarigt. Jag instämmer i de argumenten. Det här förslaget tjänar inte vårt lands intressen. Försvarsministern uttryckte härförleden i en intervju att han tyckte särskilt synd om Linköping och de berörda på Linköpings garnison. Det är ett märkligt uttalande. Jag tycker att Thage G Peterson själv är att beklaga. Han har fått vika sig för Centerpartiets krav att offra Linköping till förmån för andra orter. Det här är tragiskt ur flera sakliga synpunkter. Många skäl talar för att bibehålla Linköpings garnison, och det är inte bypolitik, herr talman, det är försvarspolitik. Här finns Sveriges kanske bästa övningsfält, här finns universitet med universitetssjukhus och deras samarbete inom t.ex. katastrofmedicin. Här finns goda rekryteringsmöjligheter för kvalificerad personal. Här har det nyligen gjorts stora investeringar, m.m. Jag kan i det sammanhanget instämma i många av de argument som Dan Ericsson just utvecklade för Linköping.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

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande ägna mig åt tre begrepp som är hämtade ur propositionen och som ofta återkommer i debatten. Det är begreppen helhetssyn, återtagning och det strategiska överfallet. I begreppet helhetssyn ligger att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna bygga upp och använda försvarets resurser för såväl militära som civila uppgifter och att vid denna uppbyggnad så långt som möjligt utnyttja det civila samhällets möjligheter och resurser. Eftersom det civila samhället knappast kan organiseras med utgångspunkt från Försvarsmakten är det av avgörande betydelse för helhetssynen hur Försvarsmakten organiserar sig och lokaliserar sin verksamhet i förhållande till det civila samhället. Detta har i alltför liten utsträckning beaktats i de förändringar som regeringen och utskottet föreslår i förhållande till De ekonomiska konsekvenserna av denna förändring i förhållande till ÖB:s plan för såväl försvaret som för samhället som helhet har inte på något sätt kunnat klargöras i förslaget, trots att det på försvarsutskottets eget uppdrag har tagits fram material som belyser detta. Men det finns av någon anledning inte med i betänkandet. Hotet av en militär konflikt på svenskt territorium har visserligen minskat. I vart fall i det korta perspektivet. Men det finns ändå fortfarande kvar som ett fullt tänkbart scenario, om än i andra former än vi tidigare varit vana vid. För att vi med rimliga insatser skall kunna hålla oss med ett militärt försvar som kan möta den nya hotbild vi kan se är helhetssynen ett villkor. Det räcker inte med att ha ett försvar som kan sättas in med tillräcklig kraft vid rätt tidpunkt och på rätt plats vid en militär konflikt. Vi måste också på samma sätt kunna använda resurserna för insatser vid stora civila olyckor, vid katastrofer och för internationella uppgifter. Det är därför av vital betydelse att resurserna är snabbt och lätt tillgängliga i förhållande till både de militära och civila behoven. I båda dessa avseenden har Östgötaregionen med sina hamnar, sina flygfält, sin kust mot Östersjön och närhet till Stockholmsområdet ett mycket strategiskt läge. Genom regionen går också både vår största Europaväg och vår mest trafikerade järnväg. Riskerna vad gäller stora olyckor och katastrofer är av naturliga skäl dessutom störst i befolkningstäta regioner med många riskfaktorer. Östgötaregionen erbjuder stora möjligheter till samordningsvinster mellan militära och civila verksamheter. Ett mycket gott exempel på det är den samverkan som nu sker mellan Regionsjukhuset i Linköping och Trängbataljonen i fråga om katastrofmedicin och krigskirurgi. Denna såväl för försvaret som för det civila samhället mycket betydelsefulla verksamhet förutsätter en militär närvaro av något slag i länet. Möjligheterna att som hittills kunna ta emot krigsskadade på Regionsjukhuset i Linköping och att sända ut fältsjukhus till olika krigs och katastrofplatser i världen är också avhängiga denna samverkan. Ett av de bärande begreppen i regeringens försvarsstrategi är återtagning. För att vid ett ökat militärt hot i vår omvärld på ett snabbt och ekonomiskt effektivt sätt kunna återta avvecklad militär kapacitet måste vissa grundförutsättningar finnas. Det måste finnas goda möjligheter att rekrytera välutbildad och kompetent personal. Om det skall vara möjligt måste det också finnas en god arbetsmarknad och goda utbildningsmöjligheter för anhöriga. För en flexibel organisation måste det också finnas en arbetsmarknad med en profil som gör det möjligt för militär personal att övergå till civil verksamhet och tvärtom. Ett politiskt beslut att återuppbygga försvaret, dvs. i realiteten en upprustning, kommer med stor säkerhet inte att fattas förrän det militära hotet i vår omvärld allvarligt ökat. En återtagning kan därför behöva i praktiken verkställas inom en mycket kort tid. Det kommer att kräva att det finns bl.a. utbildningsresurser i det civila samhället som går att ta i anspråk för denna uppbyggnad. Återtagningsdoktrinen kräver också att det finns tillgång till militär mark för övning och utbildning. Allt detta finns inom landets i storlek fjärde region, Östgötaregionen, med sitt universitet, sin arbetsmarknadsprofil och ett av landets bästa militära övningsfält i Kvarn. I stället för att utnyttja dessa unika förutsättningar föreslås nu en avveckling av huvuddelen av den militära verksamheten i denna del av landet. Herr talman! På kort sikt är hotet av en militär konflikt på svenskt territorium, som förut nämnts, inte särskilt stort. Med den labila politiska situation som råder i vår omedelbara närhet kan det militära läget snabbt förändras. I en sådan situation kan risken för ett strategiskt överfall på mycket kort tid bli en realitet. Alla scenarier som hitintills visats upp med det strategiska överfallet förutsätter koncentrerade militära operationer mot vitala administrativa och försörjningsstrategiska centrum. I praktiken innebär det i första hand Stockholmsområdet men även övriga storstadsområden. Vid ett strategiskt överfall mot Stockholmsområdet måste det finnas möjligheter att på relativt nära avstånd mobilisera förband som mycket snabbt kan sättas in i ett motangrepp. För detta ligger den nuvarande infanteribrigaden i Östergötland, IB 4, speciellt bra till. Förutsättningarna för en snabb mobilisering och därmed också snabba insatser är mycket goda i brigaden i Östergötland, där 90 % av de värnpliktiga finns inom det omedelbara närområdet. I vissa situationer av ett strategiskt överfall kan dessutom Östergötland med sitt slättland, sina flygfält, hamnar och sin infrastruktur vara speciellt intressant för en fientlig operation, bl.a. för en uppmarsch mot Stockholmsregionen. Att lägga ned förbanden i Linköping men även i Borås innebär en betydande försvagning för att möta ett strategiskt överfall riktat mot våra storstadscentrum. Varför regeringen valt att med öppna ögon välja denna försvagning är höljt i dunkel. ÖB redovisade hade förvisso sina svagheter. Ambitionen borde därför ha varit att eliminera dessa. I stället har man valt att föreslå förändringar som försvagar möjligheterna till helhetssyn, som ger sämre förutsättningar för en återtagning och för att möta hotet av ett strategiskt överfall. En demilitarisering av Östergötland bidrar i hög grad till denna försvagning och framstår därför utifrån rationella militära och ekonomiska utgångspunkter som obegriplig. Jag yrkar därför bifall till motionerna Fö8 och Låt mig slutligen säga ett par ord om en fråga som inte i de här sammanhangen förut tagits upp. Det här är ingen fråga av regionalpolitisk karaktär för oss i Östgötaregionen. Det här är en militär samhällsekonomisk fråga, och det måste vara en sådan fråga. Det får inte vara regionalpolitiken som avgör den här typen av beslut. Jag vill ändå påpeka att det för den skull inte är en oväsentlig regionalpolitisk fråga för oss i Östergötland. Det betyder inte att den är ointressant därför att vi i det län som jag representerar är mycket beroende av försvarsbeslut, inte minst med tanke på den försvarsindustri som vi har. Jag tycker att det är viktigt att alla i denna kammare har klart för sig att Östergötland inte är okänsligt för den här typen av beslut. Östergötland är mycket känsligt för försvarsbeslut och kommer att vara ännu känsligare såvitt vi inte kan räkna med fortsatta försvarsbeställningar för Saab. Vi kommer från länet att i annan ordning och i andra sammanhang uppvakta regeringen och klargöra detta därför att vi på något sätt måste känna trygghet även i vår situation.
Herr talman! Egentligen kunde det vara ett instämmande. Jag tycker att Roland Larsson på ett väldigt klokt och bra sätt formulerade hur viktigt det är att vi behåller de resurser som vi i Östergötland. Jag beklagar emellertid att han inte med de kloka orden har lyckats beveka sin egen partiledning att i de olika stegen fram till ställningstagandet komma till samma slutsats.
Herr talman! Jag instämmer med Carl G Nilsson om att jag är klok och förståndig.

Herr talman! Garnisonen i Linköping är en mångsidigt sammansatt och kostnadseffektiv försvarsplattform. Garnisonen ligger i en från totalförsvarssynpunkt gynnsam region med korta och etablerade kontaktvägar såväl till kommuner och statliga myndigheter som till universitet, landsting, regionsjukhus och näringsliv. I sin nuvarande form utgör garnisonen en bred, kostnadseffektiv och rationell komponent i totalförsvaret med en geografiskt mycket god och central placering i en infrastrukturellt väl avvägd region med närhet till Stockholmsområdet. Förutsättningarna för anpassning till de säkerhetspolitiska bedömningarna både på kort och på lång sikt är därför utomordentligt goda med Östergötland som försvarscentrum. Vidare är Linköping med universitet och katastrofmedicinskt centrum en lämplig ort för forskning och utveckling bl.a. av militärt bistånd såväl inom landets gränser och utomlands. Vidare är övningsfältet i Kvarn, som ligger i Motala kommun, södra och mellersta Sveriges till ytan största utbildningsplattform som i dag utnyttjas för utbildning av officerselever och krigsförband. När nu förbanden i Linköping garnison utgår ur Försvarsmaktens organisation, vilket föreslås av en majoritet i denna kammare bestående av socialdemokrater och centerpartister, riskerar utbildningsplattformen Kvarn att underutnyttjas. Därmed är även Kvarns framtid i fara. Alla dessa fakta och alla dessa argument kände naturligtvis överbefälhavaren till när han lade fram sitt förslag vad gäller det svenska försvaret. Det var därför han inte föreslog nedläggning av Linköpings garnison. Försvarsministern och regeringen lyckas dock driva igenom dessa nedläggningar med hjälp av röster från socialdemokrater och Centerpartiet. I denna fråga måste jag tillstå att jag har betydligt större tilltro till överbefälhavarens försvarsstrategiska bedömningar och avvägningar än de oklara och svårförståeliga argument, om några över huvud taget finns, i utskottsmajoritetens förslag vad gäller nedläggningen av garnisonen i Linköping.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

Herr talman! Det mesta i regeringens försvarsproposition vad gäller t.ex. inriktning, ekonomisk totalram tycker jag är bra. Även jag inser att regementen måste läggas ned. När det gäller nedläggningen av IB 4 kan jag inte finna att förslaget stämmer överens med de principer man sagt sig ha använt vid bedömningen av olika förband. I propositionen säger regeringen att kraven på folklig förankring ställer krav på att Försvarsmaktens verksamhet har en tillfredsställande geografisk spridning. I Östergötland har vi under drygt tio år upplevt att försvaret har lagt ned en flygflottilj på Malmen, flygflottiljen i Norrköping och T 1 i Linköping. Nu föreslås att Mellersta arméfördelningen i Linköping, försvarsområdestaben i Linköping, Svea terrängkår i Trots många tidigare nedläggningar får Östergötland ta största stöten i detta försvarsbeslut. Vad som händer med den folkliga förankringen i mitt hemlän är högst tveksamt när landets fjärde största region inte har någon värnpliktsutbildning kvar och inte heller ens en FO-stab. Tidningarna i Östergötland har också rapporterat om avsevärt många avhopp från hemvärnet i länet. Ett urvalskriterium som jag tycker är bra är att man säger sig prioritera samordnade garnisoner med kostnadseffektiv produktion. Trots detta föreslås nedläggning av Sveriges näst största garnison, den i Linköping, där man sedan mer än tio år tillbaka samordnat alla funktioner som kan samordnas i en garnison. Ytterligare ett urvalskriterium är låga investeringsbehov. I Linköping har försvaret under de senaste tio åren investerat 170 miljoner kronor. Jag har med egna ögon sett förband på en del andra platser i landet som förslås vara kvar där det såvitt jag förstår finns ganska stora underhålls och investeringsbehov som måste tillgodoses. I något fall finns det t.o.m. behov av inköp av ny mark för att man skall få tillgång till övningsområden. Centrum för utveckling av infanteriet samt den redan samordnade högskoleutbildningen för infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna ligger i Kvarn och Östergötland. Utskottets argument för att lägga ned A 1 är att man då kan satsa på förband som ligger samlokaliserade med truppslagscentrum. Men för infanteriet är man beredd att bryta detta samband i och med att man föreslår nedläggning i Linköping. Logiken i ett sådant resonemang haltar minst sagt. Varför är det viktigt men närhet i samband med vissa truppslagscentrum? Undantaget är den närhet som i dag redan finns i Östergötland. Tillgång till övningsfält är en annan viktig faktor. Vi har - och det tror jag att de flesta instämmer i - ett av södra och mellersta Sveriges bästa övningsfält i Östergötland, det som ligger i Kvarn. Ingen annan garnison än Linköpings garnison har i dag möjlighet att samöva infanteri, artilleri, arméflyg och terrängförband med kadetter från alla dessa vapenslag. Ytterligare ett kriterium har varit utvecklingspotential. I Linköping finns sedan länge en etablerad samverkan mellan garnisonen, universitet, FOA och universitetssjukhuset. Lägg därtill att det i Linköping finns ett betydande mått av IT-utveckling, något som efterfrågas alltmer av försvaret. Samverkan med det civila samhället är en annan viktig faktor. Garnisonen i Linköping har tillsammans med sjukhuset där och medicinska fakulteten under många år bedrivit ett utvecklingsarbete som handlat om katastrofmedicin och krigskirurgi. Jag tycker att detta är lysande exempel på samverkan mellan det civila samhället och försvaret, en samverkan som gynnat båda parter. Visserligen skriver utskottet att det är viktigt att det samarbetet kan fortsätta, och jag välkomnar den skrivningen. Men jag hyser ändå en viss oro över hur det skall gå till rent praktiskt när det saknas en försvarsmakt på platsen som man kan samverka med. Flera talare har här i dag understrukit hur viktigt det är att kvarvarande förband och utbildningsplatser finns så nära den tänkta uppgiften som möjligt. Det är också självklart att ett förband blir effektivare om den tänkta uppgiften skall lösas i en terräng där man utbildats eller övats. Mot den bakgrunden är jag bekymrad över att det på kuststräckan mellan Skåne och Stockholm - en kuststräcka som måste anses ligga strategiskt till i försvarssammanhang - i framtiden inte kommer att finnas något kustnära arméförband. Det sägs i utskottets betänkande att vid det slutliga avgörandet har man bibehållit Dalabrigaden i Falun i stället IB 4. Motivet sägs vara möjligheten till vinterutbildning. Visst måste jag medge att Linköping inte är något köldhål. Å andra sidan kan jag konstatera att även Vasaloppet har inställts i brist på snö. Jag är väl medveten om att det är svåra avvägningar som måste ske i samband med ett försvarsbeslut. När man lägger ned förband måste man avväga väldigt noga. Men att lägga ned kostnadseffektiva förband - förband som har visat sig ha hög kvalitet där stora investeringar har gjorts, en garnison som har hög utvecklingspotential där truppslagscentrum finns som man samverkar - med anser jag inte vara en riktig bedömning. Jag tycker att utskottet i många frågor har argumenterat klart och sakligt. Men när det gäller argumentationen kring Linköpings garnison är den minst sagt tunn. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till motionerna Fö8 och Fö29.

Herr talman! Jag instämmer i Conny Öhmans principiella hållning, att vi skall satsa på garnisonen i Linköping. Det är korrekt. Men jag har en fråga till Av debatten har det framgått att av militära, strategiska och samhällsekonomiska skäl talar allt för garnisonen i Linköping, vilket också ÖB insåg. Hittills under dagens debatt har jag inte hört några hållbara argument för eller motiv till varför regeringen har frångått ÖB:s bedömning. Conny Öhman tillhör ändå regeringspartiet. Han måste åtminstone internt ha fått höra någon sorts argumentation från regeringen. Det skulle vara intressant att höra om Conny Öhman kunde redovisa den andra sidans syn på varför man har valt bort garnisonen i Linköping när allting rent logiskt talar för att den skall få vara kvar. Det vore av värde för debatten att få höra det. Kanske har regeringen till Conny Öhman redovisat något skäl för detta.
Herr talman! Jag har talat för att garnisonen i Linköping skall bevaras. De som har en annan uppfattning får svara på frågan varför de har gjort en annorlunda bedömning. Den frågan bör rimligtvis inte riktas till mig.

Herr talman! I vårt land har vi levt så länge i frihet att många har lockats tro att det är en rättighet för evigt given. Alla hoppas vi naturligtvis att så skall vara fallet, men historien visar att detta inte är en självklarhet. Men förutsättningen för att fredsperioden förlängs ökar genom att vi i Sverige bibehåller ett omvärldsförtroende om att vi är beredda att hålla ett modernt och kraftfullt försvar, starkt nog att kunna avvisa en eventuell angripare. Om denna målsättning har det tidigare funnits en politisk enighet. Dock har det förslag till tioprocentiga neddragningar som den socialdemokratiska regeringen med stöd av Centern drev igenom förra året påtagligt förändrat såväl målsättningen som enigheten. ÖB, som på regeringens uppdrag utarbetade ett förslag till försvarsmaktsplan vilande på de ekonomiska grundvalar som riskdagen fastställt, presenterade våren 1996 sin bedömning av hur man mest effektivt utnyttjar den bantade ramen. Detta förslag innebär för Västsveriges vidkommande att Göteborg med landets näst största befolkningskoncentration och med ett omland som rymmer landets största och enda transoceana hamn, landets näst största flygplats, Landvetter, bäst kan försvaras genom ett bevarande av IB 15 i Borås. I regionen Väst finns utöver vad som redan nämnts ett stort antal företag som har stor strategisk betydelse för förutsättningen att uthålligt kunna klara en militär avspärrning. Låt mig bara nämna några företag: Volvo, Saab, Volvo Flygmotor, Vattenfall, raffinaderier samt några av landets största petrokemiska anläggningar. Alla dessa för landet så betydelsefulla industrier kan i orostider enligt de bedömningar som ingick i ÖB:s plan erhålla bästa skydd genom att Älvsborgsbrigaden, IB 15, även fortsättningsvis behåller den uppgiften. Detta förband, vars hemmaterräng och övningsområde sammanfaller med det område mellan Borås och Göteborg som i första hand skall skyddas, kan med kortast tänkbara varsel ingripa för att skydda rikets andra stad mot en eventuell inkräktare. ÖB vill i sitt förslag behålla IB 15 just för att klara den uppgiften. Genom att mob-utrustningen är förlagd inom uppmarschområdet och genom att merparten av de värnpliktiga befälen rekryteras inom brigadens ansvarsområde kan denna styrka med absolut minsta tidsutdräkt finnas på plats väl övade för att klara sin stridsuppgift. Allt detta hade vägts in i det underlag som överbefälhavaren använde för att ge bästa möjliga förutsättningar att skydda de vitala intressen som denna del av landet representerar. Men försvarsbeslutet av modell 1996 präglas uppenbarligen inte främst av militärstrategiska överväganden. Inte heller väger argument som goda, redan befintliga övningsförutsättningar särskilt tungt i en socialdemokratisk regerings planeringsunderlag. Borås har bedömts vara fullt tillräckligt och är dessutom koncessionsprövat för sin uppgift. I Halmstad, IB 16, köper kommunen i dagarna in delar av landets bästa jordbruksmark för att kunna uppfylla kravet på ett tillräckligt stort övningsområde. Köpet genomförs uppenbarligen för att förbättra övningsförutsättningarna därstädes. Men i utskottets skrivningar kan vi ändå läsa att utvecklingsmöjligheterna även före köpet är bättre än de som föreligger för IB 15. En naturlig fråga blir då: Varför genomföra detta köp? Frågan har ställts tidigare här i dag, men svaret har hitintills uteblivit. Herr talman! Bara åtgärden att kompletteringsköpa mark för att uppfylla kraven på ett godtagbart övningsområde talar för att det inte längre är ekonomiska, miljömässiga eller militärstrategiska överväganden som har fällt utslaget. Politiska och partistrategiska bedömningar väger uppenbarligen tyngre än de bedömningar som ÖB gör. Sakargument tycks inte längre vara i förgrunden. Enligt min mening får den strategiskt viktiga västra regionen och Göteborg med det förslag som utskottet nu presenterar ett väsentligt sämre skydd än vad ÖB-planen ursprungligen syftade till. Ansvaret för detta åvilar försvarsministern stödd på den socialdemokratiska och centerpartistiska majoriteten i försvarsutskottet. Vi kunde tidigare under debatten höra utskottets vice ordförande Britt Bohlin uttrycka den stolthet och glädje som hon kände över det resultat som man har åstadkommit i utskottet. Jag måste fråga om denna glädje delas av hennes vänner i respektive partier som via motioner och på annat sätt har gjort - som jag gärna vill tro - ärliga försök att påverka sina partiföreträdare i utskottet att ändra slutresultatet. Herr talman! Under århundraden har hundratusentals sjuhäringar marscherat under Älvsborgs regementes fanor. I dag avgörs om detta anrika regemente och IB 15 skall leva vidare eller förvisas till historiska arkiv. Försvarsutskottets majoritet av socialdemokrater och centerpartister har på ett beslutsunderlag, som på goda grunder kan ifrågasättas, presenterat ett förslag till beslut som innebär nedläggning av garnisonen. Reservation nr 12, undertecknad av moderater och kristdemokrater, är det alternativ som ger Älvsborgsbrigaden och I 15 möjlighet att överleva. Med ett beslut baserat på denna reservation bejakas också det militära skydd som Västsverige förtjänar. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla de moderata reservationerna och yrkar bifall till reservation nr 12.

Herr talman! Alla länder och statsbildningar i världen har behov av att hävda sin självständighet och integritet. Nästan alla länder har ett eget militärt försvar eller ingår i någon form av militär allians. Ett försvar för säkerhet och trygghet, för fred och frihet är livsnödvändigt för att hävda det demokratiska statsskicket och det egna landets suveränitet. När det gäller att försvara dess värden handlar det om många praktiska område. Även om det militära försvaret har en särställning och en dominerande roll i sammanhanget så är - som jag litet ytligt har uttryckt det några gånger - försvar av vitala säkerhetspolitiska värden mer än kulor och krut. Det handlar om diplomatisk aktivitet, rättvisa handelsvillkor, en bättre fördelning av jordens resurser, värnet om miljön, ett aktivt och solidariskt bistånd och inte minst möjligheten till folkligt umgänge och kulturutbyte. När detta är sagt finns det anledning att återvända till den stora roll som Försvarsmakten har i dess planerande och operativa uppgift. Försvarsmakten har den svåra rollen att efter givna förutsättningar ha rätt att döda för att minimera antalet sårade och döda för att ytterst säkra fred och frihet. Det svenska försvaret har genomgått dramatiska förändringar under senare år. Teknisk utrustning i kombination med neddragningar av både militär och civil personal har medfört att ett stort antal förband har försvunnit från fredsorganisationen - förändringar som också har fått genomslag i krigsorganisationen. Det finns anledning att stödja grundkonceptet ett smalare men vassare försvar. Neddragningarna har självfallet medfört regionalpolitiskt tunga förändringar på arbetsmarknaden. De senaste månaderna har det förts en intensiv diskussion om slutsatserna kring den nya organisationen. Överbefälhavarens förslag har mottagits med blandade reaktioner. Men sammantaget har det ändå funnits fog att ge ÖB vitsord för en i stort sett väl avvägd försvarsorganisation, som har haft sin utgångspunkt i den militära och operativa slagkraften. I det s.k. politiska varvet har det skett stora förändringar. Uppenbart är att regeringen har tagit betydligt mindre hänsyn till den försvarspolitiska aspekten och mer sneglat på andra intressen som har gjort sig gällande i sammanhanget. Regionalpolitiskt synes Överbefälhavarens militära bedömning ur operativ synpunkt ändå vara förhållandevis gynnsam. Att K 3 i Karlsborg blir kvar känns riktigt av flera skäl. Men det är fel att lägga ned utbildningen av stabs och sambandsförbanden vid S 2 i Karlsborg. När den upphör faller en del av både motiv och underlag bort för den militära verksamhet som blir kvar. Karlsborg är hårt plågat av regionalpolitikens påfrestningar. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag är därför mycket tungt för hela kommunen och för östra Skaraborg. Försvaret bör kunna avgöra hur signalförbanden utbildningsmässigt skall fördelas på befintliga utbildningsplattformar. Riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Jag yrkar bifall till reservation 14. Vad som är olyckligt i propositionen är den obefogade argumenteringen som är till nackdel för I 15 i Det känns fel när man inför bildandet av den civila västsvenska regionen med Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län skall förlägga den militära garnisonen utanför detta storlänsområde. Det finns också invändningar ur militärstrategisk synpunkt, då det är viktigt att ha kontroll i ett kris eller krigstillstånd. Hamnarna i Göteborg, Uddevalla och Stenungsund är ju viktiga för landets försörjning av varor i ett krisläge, då Sverige måste ha beredskap för att förse människor och livsviktig industri med förnödenheter. Det bygger på insikten om att också i krislägen kunna importera en betydande del av oundgängliga varor. Storflygplatsen Landvetter och flygplatsen i Säve är viktiga att hålla öppna för nödvändiga transporter. Nedläggning av dessa trafikstationer skulle göra det mycket svårt att klara en militär konflikt. Göteborgsområdet är därför speciellt viktigt för hela vårt land. Både de militära och de civila motiven kan tillgodoses med ett bibehållande av Älvsborgsbrigaden. Den tredje invändning som vi har är att försvarsministern dömer ut Borås som ett olämpligt utbildningsområde. Det övningsfält på närmare ett par tusen hektar som finns i anslutning till kasernerna är synnerligen väl, för att inte säga överlägset, lokaliserade. Militära experter anser dessutom att terrängområdena synes lämpliga för aktuell utbildning. Halmstad, som för närvarande bara har en dryg tiondel av Älvsborgsbrigaden markområden, kräver oerhört stora kompletteringar och investeringar. Detta är nödvändigt om en brigad placerad i Halland skall bli övningsduglig. Det torde handla om att ta god åkermark i anspråk. Det kan knappast vara i linje med vare sig jordbruksintresset eller miljöhänsynen. Detta ter sig som så mycket mer märkligt eftersom lämpligt övningsfält finns på I 15:s mark. Då rör det sig om mark som inte är så tjänlig för andra näringsområden. Andra skäl som bör motivera en Boråslokalisering är, som jag sade, närheten till storflygplatsen Landvetter och, det skall vi inte bortse från, den folkliga förankring som finns inom hemvärns och frivilligorganisationer. Där finns ett starkt stöd för totalförsvaret och samhället, särskilt i kristid. Min slutsats är att det finns anledning att i Västsverige inte frångå ÖB:s förslag, och att riksdagen i denna del måtte korrigera regeringens förslag. Det jag nu har sagt innebär att Älvsborgsbrigaden bör behållas i Borås. Motiveringarna finns i allt väsentligt i reservation 13, men är väl tillgodosedda också i reservation 12. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 12.

Herr talman! Jag måste börja med en sak som jag inte hade tänkt säga. Jag vänder mig till Lars Björkman: Ifrågasätt inte min och mina kollegers ärlighet i de motioner vi skriver! I dag hade jag velat ha en karta, en stor karta över Sverige här bakom talmanspodiet. Nu har vi inte det, men jag tror ändå att kammarens ledamöter kan se bilden av Sverige framför sig. De kanske t.o.m. kan se Västsverige framför sig. Om ni ser denna bild för er inre blick, så skall jag nämna några ställen: Landvetter, Göteborg, hamnarna, kanske framför allt oljehamnarna, i Göteborg, Säve flygplats på Hisingen, Stenungsund och Uddevalla. Flyttar ni sedan blicken en bit österut, kommer ni till Borås. Alla de platser jag nu har nämnt, är oerhört viktiga för Sveriges och Västsveriges försvar. Varför är det så? Jo, det beror på att dessa hamnar, det är i första hand hamnarna jag tänker på, och dessa flygplatser behövs för vårt lands försörjning av varor i krisläge. Dessutom måste vi behärska de flygplatser jag nämnde så att inte en angripare får luftherravälde från dessa. Därför är de viktigt. Min utgångspunkt när jag diskuterar försvarsfrågor är att vi inte skall ha ett enda flygplan mer, inte en enda ubåt mer, inte en enda stridsvagn mer, inte en enda artilleripjäs mer, inte ett enda förband mer än vad som behövs för att en eventuell angripare skall säga: Det blir för dyrt. Det blir för dyrt ekonomiskt att anfalla Sverige. Det blir för dyrt politiskt att anfalla Sverige. Det blir för dyrt mätt i antalet förlorade soldater och förlorad materiel att anfalla Sverige. Det blir för dyrt i förlorad tid att anfalla Sverige. Då frågar man sig var denna balanspunkt ligger. Naturligtvis vore det utomordentligt förmätet av mig att påstå att jag vet var den ligger. Men just därför, och med denna utgångspunkt, blir det oerhört viktigt att man gör den riktiga militärstrategiska bedömningarna. Det vore som sagt förmätet av mig att påstå att jag kan det här bättre än försvarsutskottets ledamöter eller Försvarsmaktens chefer på olika nivåer. Därför måste jag lyssna. Jag måste noggrant värdera och omsorgsfullt överväga vad experterna på olika håll i riksdagens försvarsutskott och i Försvarsmakten säger. Jag tror också att jag måste vara litet lyhörd och höra hur de säger det. Jag har gjort allt det. Jag har varit noggrann, jag har varit lyhörd och jag har varit omsorgsfull. Då vill jag be er försöka man fram den där kartan över Västsverige igen. Försök att se Landvetters flygplats framför er! Den ligger 42 km från Borås. Försök att se oljehamnarna i Göteborg och Säve flygplats framför er! De ligger 65-70 km från Borås. Var mobiliseringsplatserna för de förband som har till uppgift att försvara dessa platser ligger, vet jag inte exakt. Jag vet inte var mob-förråden ligger. Men så pass mycket vet jag, som att de i varje fall inte ligger längre bort från dessa platser än Borås. Jag skall ju inte veta var de finns utom möjligen i fråga om det förband som jag själv var chef för. Det vet jag var det ligger. Det är av dessa skäl jag anser att IB 15, alltså det förband som mobiliserar Sjuhäradsbygden, skall vara kvar. Nu skall jag lämna den tänkta kartan för ett ögonblick och gå till propositionen och till försvarsutskottets betänkande. Det har sagts hela tiden, från det att riksdagen förra året fattade principbeslutet, att enbart, lägg märke till enbart, försvarspolitiska skäl skall avgöra hur grundorganisationen skall se ut och, får man anta, var utbildning av de soldater som skall ingå i organisationen skall ske. I betänkandet kan man läsa att de försvarsekonomiska kalkylerna skall kompletteras med samhällsekonomiska faktorer. Konsekvenserna för de orter som berörs av avveckling skall belysas. Vidare står det att regeringen anmäler att analysen innehåller samhällsekonomiskt konsekvensresonemang, analys av offentliga transfereringar och regionalpolitisk analys. Detta är gjort står det i betänkandet. Vidare skriver utskottet att man förutom propositionen och motionerna - ganska många sådana - haft tillgång till Försvarsmaktens respektive Försvarsdepartementets försvars och samhällsekonomiska bedömningar. Med detta som bakgrund vill jag för det första säga att det inte skulle vara så dumt att få ta del av de försvars och samhällsekonomiska bedömningar som utskottet haft tillgång till. De hade varit bara om de hade funnits redovisade, om så bara med ett litet stycke, i betänkandet. För det andra vill jag säga att det alltså står i betänkandet att konsekvenserna för de orter som berörs av avvecklingar skulle belysas. För att vara litet fin i kanten, skulle jag vilja uttrycka mig så här: Jag hade uppskattat om det i betänkandet hade funnits några rader om vilka konsekvenserna blir för Borås, Ystad, Linköping och Umeå för att nämna några platser. Herr talman! Utskottet säger att det i första hand skall vara försvarspolitiska överväganden som skall ligga till grund för hur Försvarsmaktens organisation i fred skall utformas. Precis så tycker jag också. Jag håller med om det. Det är i linje med den principiella uppfattning som jag tidigare redovisade. Jag talar om hur jag tycker att man bör se på hur stort ett försvar skall vara, var det skall ligga, hur det skall utrustas och hur de skall utbildas. I den motion som jag tillsammans med mina kolleger Sonja Fransson och Berndt Ekholm har undertecknat, har vi bl.a. följande väldigt centrala skrivning i propositionen som bakgrund, det handlar om ett principresonemang: "Grundorganisationens utformning har dock på olika sätt en inverkan på dessa förutsättningar. Lokaliseringen påverkar var den fasta personalen är bosatt. Krigsorganisationens materiel måste kunna utnyttjas för utbildning m.m. och mobiliseringsförråden bör av rationalitetsskäl finnas inom rimligt avstånd." Denna skrivning har utskottet gjort till sin, har jag förstått, och eftersom jag utgår från att både propositionen och utskottets betänkande är allvarligt menat, tycker jag att man lika gärna kunde ha skrivit att det förband som skall försvara Västsverige skall ligga i Borås. Det är ju vad som står i texten. Därför tycker jag att det är konstigt att utskottsmajoriteten inte har kommit till den slutsatsen. Vi tycker att det finns väldigt goda sakliga skäl - jag tar inte med några andra skäl - för vårt yrkande i motion Fö25, där vi säger att vi vill att Älvsborgsbrigaden i Borås skall behållas och bilda en garnison under C MKV ingående i Södra militärområdet. Eftersom vi tycker att detta är sakligt betingat yrkar jag härmed bifall till motion Fö25.
Herr talman! Endera lyssnar inte Arne Kjörnsberg, eller också vill han inte tro vad jag säger. Om det finns tvivel om hur hans ärlighet uppfattas måste det grundas på andras uttalanden, inte på mitt uttalande i mitt huvudanförande. Jag sade: Jag vill gärna tro att de försök som gjorts för att påverka sina partiföreträdare via motioner och på annat sätt är ärligt menade. Jag vet att det är så. Därför har jag ingen anledning att betvivla det. Jag hade också byggt in en frågeställning i det momentet grundad på ett uttalande som tidigare i dag gjordes av försvarsutskottets vice ordförande Britt Bohlin. Hon uttalade ju att hon känner stolthet och glädje över den försvarspolitiska produkt som man nu levererar till kammaren och som man med stöd av Centerpartiet kan fullfölja. Jag frågade om Arne Kjörnsberg och andra känner samma glädje som Britt Bohlin. Arne Kjörnsberg får nu tillfälle att redogöra för det.
Herr talman! Lars Björkman vill gärna tro att Sonja Fransson, Berndt Ekholm och jag är ärliga. Lars Björkman, vi är ärliga! På den andra delfrågan i Lars Björkmans replik vill jag svara, och detta bör ha framgått av vad jag nyss sade här i riksdagens talarstol: På den här punkten tycker jag att försvarsutskottets majoritet har fel. Av sakliga skäl, som noga framförts i talarstolen, tycker jag att regeringens förslag i denna del är fel. Jag har kurage nog att säga det och jag står för det. Jag har inte några som helst problem i mitt parti när det gäller att få säga detta.
Herr talman! Det här kan upplevas som en okynnesreplik. Om Arne Kjörnsberg hade lyssnat från första början skulle hans ärlighet aldrig ha behövt ifrågasättas. Jag har inte gjort det. Det måste vara andra som har gjort det. Kanske kände Arne Kjörnsberg på sig att det är bäst att försvara en sak som inte är angripen.

Herr talman! Jag står bakom den ekonomiska ram som riksdagen beslutade i våras. En del av försvarspolitiken är ju också att föra en realistisk och ansvarsfull ekonomisk politik. När det gäller organisationen av försvaret och hur den här ramen nyttjas är jag starkt kritisk till det förslag som försvarsministern lagt fram. Han väljer att stuva om i ÖB:s förslag utan att ge rimliga motiveringar till varför de här förändringarna sker. De antydningar som görs är inte av den arten att jag kan tycka att de är riktiga. De ekonomiska bedömningar som görs är inte på något sätt rimliga. Den kunskap som jag har säger att de ibland dessutom är felaktiga. Därför har jag kommit till en annan slutsats. Detta redovisar Marianne Andersson och jag i motion Fö321. I det här sammanhanget är det viktigt att konstatera att försvaret av Göteborg och det som finns runt omkring Göteborg är väsentligt för Västsverige, ja, för hela Sverige. Där finns det en hamn som är väldigt viktig, men det finns ju också flera andra hamnar som också är viktiga för oss när det gäller tillförseln av förnödenheter i en avspärrningssituation eller i ett krigsläge. Vi måste även då kunna få in förnödenheterna, som vi sedan måste kunna sprida över landet. I en krigssituation är det ju också viktigt att det civila samhället fungerar. Om inte det fungerar kommer inte heller resultatet av militära operationer att kunna bli gott. Vi måste alltså ha ett fungerande samhälle även i en krigssituation. Då är försvaret av Västsverige en grundläggande faktor. Vad vi skall försvara oss mot är inte bara ett stort överfall. Många gånger är vi ju rädda för kupper och strategiska överfall. Den militära enhet som skall kunna klara det måste finnas på nära håll, för här har vi inte den förvarning som vi annars får och som gör att vi kan mobilisera förband i närheten av där vi kan vänta oss att fienden kommer in. Bl.a. Arne Kjörnsberg och Lars Björkman har här tidigare redovisat hur viktigt det är att detta organiseras på rätt sätt och att soldaterna utbildas i den terräng där de skall försvara viktiga funktioner. Det skriver både försvarsministern och försvarsutskottet, men ingen av dem tar konsekvenserna av detta när det gäller att placera utbildningen av de förband och de soldater som skall försvara Västsverige. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 12, som rymmer, och även tillgodoser, det som står i motion Fö321. Avslutningsvis skulle jag bara vilja säga att jag också är starkt kritisk mot att man väljer att placera den här infanteriutbildningen i Halmstad, där man ju måste köpa in ganska stora marker. Det tycker jag är ett brott mot jordbrukspolitiken, försörjningspolitiken och miljöpolitiken. I Borås finns de övningsförutsättningar som behövs. De kunde man nyttja. Det är alltså dålig hushållning med resurser att hantera det hela på detta sätt. Jag yrkar, som sagt, bifall till reservation 12.

Herr talman! Förra onsdagen, den 4 december, firades slaget vid Lund på K 3 i Karlsborg. Detta är en mycket gammal tradition. Garnisonskyrkan var fylld till sista plats, men det vilade en viss förstämning över firandet. I fortsättningen kommer det inte alls att vara så många som firar. Om propositionens förslag vinner vid voteringen senare i dag flyttas ju S 2. Det är dock inte tradition, nostalgi eller ens regionalpolitik som skall styra våra beslut om det framtida försvaret. I stället är det försvarets inriktning och kvalitet samt de ekonomiska ramarna som skall vara avgörande. Vi moderater föreslår, som bekant, större ramar än regeringen och Centerpartiet. För det första krävs det en viss volym när militär verksamhet skall bedrivas på en ort. Om S 2 flyttas från Karlsborg finns risken att återstående verksamhet vid K 3 visar sig vara för liten för en rationell militär organisation. T.ex. kommer Karlsborgs fästning, som är en mycket billig militär utbildningsanstalt, att utnyttjas endast till hälften. För det andra förlorar försvaret med stor sannolikhet många dugliga sambandsofficerare, samtidigt som personalläget inom signaltrupperna i dag är mycket besvärande - dock inte inom S 2 i Karlsborg. För det tredje arbetar S 2 redan i dag efter den ledningsfilosofi som önskas i propositionen. Man har ett omfattande samarbete med civila myndigheter, t.ex. med Banverket och Telia, när det gäller utvecklingsarbete och utbildning inom Milo Syd. Risken finns nu att detta samarbete försvåras. Kanske upphör det t.o.m. helt. Sten Svensson och jag har tagit upp dessa frågor i motion Fö30, där vi säger att vi vill att S 2 får vara kvar i Karlsborg. Motionen har följts upp i reservation nr 14, vilken jag yrkar bifall till. Avslutningsvis skulle jag helt kort vilja ställa en fråga. Nu, fem i tolv så att säga, har jag fått ett brev från Karlsborg. I brevet sägs det att det under den senaste tiden har ryktats om att S 2 trots allt kommer att få vara kvar i Karlsborg. Man säger att stabs och sambandsutbildningen i Karlsborg inte skall upphöra. Detta skulle ha sagts efter ett besök som Britt Bohlin gjort i Karlsborg. Jag kan inte se att Britt Bohlin är kvar i kammaren, men skulle vilja fråga majoritetens företrädare om det ligger något i det här ryktet. I så fall vore det mycket glädjande.

Herr talman! Då jag en stilla vårdag i slutet av april vid ett besök i Lettland fick uppleva ett land som i nära nog de senaste 75 åren genomlidit ockupation, ofrihet, frånvaro av demokrati och folkstyre slog det mig att friheten alltid är värd att försvara. Den tragedi som drabbat det lettiska folket med deporteringar till Sibirien, miljöförstöring och fattigdom borde stämma oss alla till eftertanke. Det är just för att förhindra sådana tragedier i vårt land som vi har ett försvar. Vi moderater hävdar därför att om trovärdigheten i vilja och förmåga att klara uppgiften skall bevaras måste vi ha ett större och vassare försvar än vad majoriteten nu föreslår. Nu sker den största neddragningen av försvaret sedan 1925, detta i ett läge när osäkerheten i de länder som tidigare utgjorde det gamla Sovjetunionen är större än för ett år sedan. Detta är inte ansvarsfullt. Vi moderater hävdar att hela landet skall försvaras, vilket blir allt svårare med majoritetens förslag till nedskärningar. Fru talman! De moderata förslagen kommer först efter ett eventuellt bifall här i kammaren att föreläggas överbefälhavaren. Det är mot den bakgrunden vi moderater från Sydsverige stöder samtliga de moderata reservationerna. Vid voteringar röstar vi för dem och i övrigt röstar vi för utskottets hemställan med få undantag. För sydsvenskt vidkommande innebär detta stöd för bibehållande av Lv 4 i Ystad, F 10 i Ängelholm samt de övriga förband som inte berörs av förändringar i dagens beslut. Vad gäller anrika krigsflygskolan i Ljungbyhed anser vi att även om viktiga delar av verksamheten kan bedrivas på F 10, borde verksamheten ha utretts i ett sammanhang med flygvapnets skolverksamhet i övrigt.

Fru talman! Jag står bakom två motioner som berör Ljungbyhed. Jag vill börja med den motion som berör trafikhögskolans framtid. Både regeringen och försvarsutskottet anser att trafikhögskolan bör läggas ned senast den 1 juli 1997 och övergå till annan huvudman. I min motion har jag påtalat att flygtrafiken ökar både på utrikes och inrikessidan. Detta innebär att de civila flygbolagens behov av piloter ökar. Då finns det risk för att militära flygförare rekryteras i så stor omfattning att det skulle kunna få stora negativa effekter för Försvarsmakten. Som framhålls i betänkandet är det angeläget att hitta en lösning. Mitt förslag i motionen är att verksamheten vid trafikhögskolan bör fortsätta i Ljungbyhed på oförändrad nivå men med annan huvudman. Jag har föreslagit Utbildningsdepartementet. Jag anser att den civila pilotutbildning bör fortsätta. Jag ser att motionen är mycket positivt behandlad. Det framgår att utskottet kan inse fördelarna med fortsatt verksamhet i Ljungbyhed men med annan huvudman. Så till det andra motionsyrkandet, som inte har fått gehör, nämligen kravet att inrymma också den grundläggande flygutbildningen i den översyn av Försvarsmaktens skolor som skall äga rum. En sådan utredning skulle mer i detalj ha kunnat belysa att alla olika aspekter angående flygsäkerhet kan upprätthållas där grundutbildningen skall äga rum. Alla berörda skulle kunna få svar på fler av sina frågor genom att även grundutbildningen inrymdes i den totala översynen. Därför vill jag yrka bifall till reservation 29. Jag vill redan nu föra fram att om det, efter översynen av skolverksamheten, skulle visa att mycket stora delar av verksamheten vid F 5 kommer att försvinna långt bort från Ljungbyhed kan det bli nödvändigt med extraordinära insatser för Klippans kommuns räkning, i likhet med vad staten bidragit med för Söderhamns kommun. Krigsflygskolan i Ljungbyhed har 450 anställda i dag. Det är lika många som Hälsinge flygflottilj har. I hela Kristianstad län finns i dag enbart 110 lediga jobb. Enbart 14 av dessa finns i Klippan Gävleborgs län. Klippans kommun kan komma att få liknande problem som de har i Söderhamn, där staten som väl är sätter in extra insatser. Det kan som sagt komma att behövas i Klippans kommun också, fru talman. Det beror på vad utredningen om skolutbildningen kommer fram till. Till sist gläder det mig och många andra att vi i Centern genom uppgörelsen med regeringen lyckats bevara F 10 i Ängelholm. Jag är väl medveten om att det finns invånare i kommunen som har mer eller mindre problem med framför allt buller. Men de angelägna problemen och frågorna måste lösas i annat sammanhang.

Fru talman! I dag skall vi fatta beslut i en fråga som är hela svenska folkets angelägenhet, nämligen vårt framtida försvar. I förslaget till beslut ligger bl.a. en nedläggning av Lv 4 i Ystad. Processen fram till beslutsförslag har varit lång, och säkert också tung för berörda parter. Den har skapat en debatt som inte bara präglats av fullt förståelig osäkerhet och oro, utan dessvärre också av misstro och bristande trovärdighet. På åtskilliga punkter gjorde regeringen förändringar i ÖB:s Försvarsmaktsplan 1997, men tyvärr fanns inga argument i propositionen som styrkte de antaganden som låg till grund för de enskilda förändringarna och som kunde ha bidragit till en ökad trovärdighet. Försvarsutskottets betänkande har inte heller skingrat några dimmor, snarare tvärtom då där t.o.m. konstateras att de ekonomiska bedömningarna inte har getts något överordnat inflytande. Kvar står ett otal frågor om varför och på vilka grunder. I vissa stycken är betänkandet en sorglig läsning. Utskottet har t.ex. "övervägt ett antal faktorer och därvid funnit att de bästa förutsättningarna för att utbilda luftvärnsförband finns vid Lv 4". Den slutsats utskottet drar av detta är att Lv 4 i Ystad skall läggas ned. Det måste självfallet vara säkerhetspolitiska krav som skall uppfyllas då det militära försvarets krigsorganisation och dess grundorganisation utformas. Utifrån givna ekonomiska ramar gav ÖB i Försvarsmaktsplan 1997 förslag till just en sådan utformning. Regeringen har därefter fört in två nya principer, nämligen att det nya försvarsbeslutet inte får leda till osäkra investeringar och att de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna på varje förbandsort skall vara avgörande. Men nog får man leta ett bra tag innan man hittar ett ställe där investeringar är så nödvändiga och utvecklingsmöjligheterna så osäkra som i Halmstad. Det ställe som skall finnas kvar på bekostnad av Ystad. Förutom högsta utbildningskvalitet till lägsta produktionskostnader har Lv 4 i Ystad med råge tillgång till ypperlig terräng för utbildning av luftvärnsförband. I en tillväxtsituation är det av avgörande betydelse att övnings och skjutfält disponeras i tillräckligt stor omfattning. Dessa förutsättningar finns vid Ystad Revinge garnison, men saknas i Halmstad. Investeringar behövs inte vid Lv 4, men väl i Halmstad. Det markinköp som där är nödvändigt har förorsakat en obeskrivlig karusell. Klart tycks nu vara att kommunen skall inköpa mark för 68 730 000 kronor. Det är en samhällsekonomisk konsekvens som inte finns medtagen någonstans i några kalkyler. Klart är också att kommunen skall ha betalt för att upplåta marken som övningsfält, en kostnad för försvaret som inte medtagits i några kalkyler. Naturligtvis borde dessa kostnader belasta de ekonomiska kalkylerna i jämförelserna mellan Lv 4 och Lv 6. Det är obegripligt att man ignorerar också de nödvändiga behoven av investeringar för att utbilda, öva och mobförrådsställa Robotsystem 77 i Halmstad. Och, ännu värre, försvarsutskottet ignorerar fullständigt det faktum att den unika kompetensen att hantera Robotsystem 77, som bara finns vid Lv 4, kan gå totalt förlorad. Det har i dag talats en del om barnet som åker ut med badvattnet. Lv 4 är ett praktexempel på detta. Förändringarna kommer också att leda till fördyringar på sikt, eftersom man bara tagit hänsyn till den besparingseffekt som uppstår genom flyttning eller avveckling av verksamhet och i alltför hög grad har bortsett från framtida produktionskostnader. För mig är, fru talman, ett sådant kortsiktigt tänkande oacceptabelt, då vi under många år ännu måste föra en restriktiv ekonomisk politik för att kunna fylla igen det stora svarta hål som en skuld om 1 1⁄2 billion kronor har skapat. Det har legat på regeringens ansvar att komplettera de försvarsekonomiska värderingarna med en väl genomarbetad samhällsekonomisk kalkyl. Både regeringen och utskottet anser att kraven på samhällsekonomiska analyser är uppfyllda. Den åsikten delas dock inte av alla. I försvarsutskottets kansli har regeringens ekonomiska underlag granskats, och i rapporten av den 5 november 1996 heter det: "Regeringen har inte korrigerat och kompletterat de försvarsekonomiska värderingarna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv." Det anförs vidare: "det underlag som regeringen tillställt riksdagen är i väsentliga delar ofullständigt". Fru talman! Under hela resans gång har inga uppgifter framkommit som visar på någon rimlig anledning till att Lv 4 i Ystad skall läggas ned. Skrivningarna i betänkandet är motsägelsefulla och knapphändiga. Nya frågetecken kommer ständigt till, och de gamla rätas inte ut. Under dessa premisser kan jag inte medverka till ett beslut att lägga ned Lv 4 i Ystad. Jag är förvisso, fru talman, inte försvarspolitiker, men mitt sunda förnuft säger mig att jag inte kan acceptera det underlag som vi har fått i den här frågan. För mig känns det också absolut nödvändigt att kunna se min spegelbild i ögonen och säga: Jag har gjort vad jag känner är rätt, och jag har stått upp för det som jag tror på. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 8, vilket också innebär bifall till vår motion Fö17.

Fru talman! Jag tycker att det är litet olyckligt att polemisera om enskilda förband, men Kerstin Warnerbring använde ju en stor del av sitt anförande till att polemisera mot Halmstad. Låt mig bara helt kortfattat göra två saker klara. För det första visar de ekonomiska överväganden som har gjorts inom utskottet och som jag har tagit del av på en ekonomisk fördel för alternativet Halmstad gentemot alternativet För det andra nämnde Kerstin Warnerbring när det gäller markinköpet i Halmstad ett belopp om 69 miljoner. Det är riktigt att kommunen gör det förvärvet just nu, men en hel del av den marken förvärvas för andra ändamål än för övningsfält, vilket gör att kostnaden för den militära delen inte blir så stor som Kerstin Warnerbring vill göra gällande.
Fru talman! Jag har inte sett några som helst ekonomiska kalkyler som har hållit i jämförelsen mellan Lv 4 i Ystad och Lv 6 i Halmstad. Ovanpå de kalkyler som redan tidigare inte har hållit borde självklart både samhällsekonomiska och försvarsekonomiska kostnader ha lagts till när man nu måste inköpa ny mark för att få det här att fungera.

Fru talman! Jag delar den uppfattning som Lennart Rohdin deklarerat för Folkpartiets räkning under förmiddagen om det olämpliga i att flytta den grundläggande flygutbildningen på F 5 i Ljungbyhed till Ängelholm. Jag delar också hans argument att en sammanläggning av skarp flygverksamhet med grundläggande flygutbildning på samma flottilj med korsande start och landningsbanor är att ta alltför stora risker ur flygsäkerhetssynpunkt. I Ljungbyhed finns ju parallella banor som lämpar sig sällsynt väl för grundläggande flygutbildning. Förslaget innebär också att det mest konkurrensutsatta luftrummet i Sverige väljs för flygutbildning, trots att det dessutom finns bättre alternativ. Jag menar liksom Lennart Rohdin gjorde att starka skäl talar för att den grundläggande flygutbildningen bör ligga kvar i Ljungbyhed. När nu regeringen har tillsatt en utredning om hela försvarets skolverksamhet, vore det sakligt rimligt att den grundläggande flygutbildningen ingick i denna översyn och att man inte antar några förslag om förändringar vad gäller Ljungbyhed innan den utredningen är färdig. Det läggspel som socialdemokrater och centerpartister har gjort i detta förslag tillåter inte att någon del tas upp till förnyad prövning, men jag menar att en klok riksdag inte låter detta förslag passera. Jag yrkar bifall till reservation 9 under mom. 29. Fru talman! Det finns övervägande sakskäl för att behålla Lv 4 i Ystad, som Siw Persson från Höganäs och jag skrev i vår motion Fö40. Där finns de bästa förutsättningarna för att utbilda luftvärnsförband i syd, och det håller försvarsutskottet med om i sin text. Där finns kompetent personal, moderna lokaler i tillräckligt antal, modern utrustning och övningsfält. Man är i Ystad också ensam om att ha kompetens för och vana vid att utbilda för samtliga luftvärnssystem. Man är ensam i Sverige om att utbilda på RBS 77. Man är också mycket kostnadseffektiv. Ystad är t.ex. den enda luftvärnskår i hela försvaret som uppfyller ÖB:s krav på mindre än 7 % värnpliktsavgångar under grundutbildningen. Dessa positiva effekter, denna strävan efter excellens, har man inte fått gratis. Det har krävts ett uthålligt och målmedvetet arbete på alla nivåer och en ledning som förmått att entusiasmera och gå i täten. Att Lv 4 i Ystad är det bästa luftvärnsförbandet konstaterar ju utskottet, men det, fru talman, har ingen betydelse när socialdemokrater och centerpartister av andra skäl bestämmer sig för att lägga ned i Ystad. Med dagens beslut talar riksdagen om för hela försvaret att det inte lönar sig att sträva, att vara bra och att bli bättre och bättre. När förändringar måste genomföras smäller andra skäl högre. Kom inte, Britt Bohlin, och säg att människorna är Försvarsmaktens bästa resurs! Det sades av Britt Bohlin under förmiddagen, men det stämmer inte med den behandling som personalen här får. Jag vill å mina och Siw Perssons vägnar deklarera att vi kommer att rösta för reservation 8 under mom. 28. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Fru talman! Vi som har försökt att greppa denna materia tror jag kan vara ense om en sak, nämligen att detta är ett mycket komplext ärende. Debatten har varit lång, och många argument har framförts både för och emot propositionens och utskottets förslag. Jag skall inte upprepa dem, utan bara ta upp en del som jag tror är väsentlig för en sydsvensk att fundera litet på. Jag skall nämligen ta upp den del som gäller propositionens förslag om att Lv 4 i Ystad skall avvecklas. Resan fram till i dag har innehållit två intressanta stoppställen. Det första var Överbefälhavarens utredning och förslag som innebar att Lv 4 skulle vara kvar. Nästa viktiga stoppställe var regeringens proposition, där den föreslår att Lv 4 i Ystad skall avvecklas. Vilka motiv har regeringen för att göra denna avveckling? Jo, att en avveckling i Ystad tillsammans med en avveckling av I 15 i Borås, i stället för I 16 i Halmstad, ger en ekonomiskt fördelaktigare helhetslösning än en avveckling av den nyligen omlokaliserade luftvärnskåren i Halmstad. Motiven uppges vara enbart grundade på denna besparingseffekt, eftersom alla övriga förhållanden anses jämförbara. Det är en intressant utgångspunkt. Den betyder nämligen att det finns behov av att granska kalkylunderlaget. Hur ser då kalkylunderlaget ut, och vad har vi motionärer som står bakom motion nr 37 sagt om detta? Ja, vi finner faktiskt inget stöd för påståendet om att den föreslagna avvecklingen av Lv 4 kommer att ge någon besparing. Vi har också sagt att det vore intressant om utskottet ville redovisa - när nu alla andra ting är jämförbara eller försumbara - vad det är för ekonomiskt kalkylunderlag man har att stå på. Tyvärr måste jag konstatera att utskottet inte har sakbehandlat motionen på det sätt man skulle önska. Man har klumpat ihop den med en del andra motioner och ganska lätt fört den åt sidan. Därför är det faktiskt så, fru talman, att frågorna från motionen kvarstår: Hur ligger det till med de ekonomiska kalkylerna? Hur är det med den väldigt avgörande fråga som ligger i markförsörjningen i Halmstad? Vilka effekter kommer den att ge i de ekonomiska kalkylerna? Hur ser det ut om man vidgar kalkylsättet från att vara en snäv försvarskalkyl till att vara en litet bredare samhällsekonomisk kalkyl? Jag kan konstatera att det saknas svar i utskottets betänkande som stöder propositionens förslag. Det har lett mig och mina medmotionärer fram till att vi står kvar vid den bedömning vi redovisar i vår motion, nr 37. Från den utgångspunkten skulle vi alltså rätteligen yrka återremiss, för att få tag i dessa kalkyler och se vad de innehåller. Men jag skall inte lägga något yrkande om återremiss. Vi motionärer har prövat om vi skall stödja den moderata reservationen, nr 8, som också omfattar ett bifall till vår motion. Men vi har kommit fram till att vi inte skall göra det av det enkla och lättförklarliga skälet att Moderaterna har helt andra motiveringar, en annan ram osv. än vad vi kan stå bakom. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till motion 1996/97:37 som innebär att riksdagen skall avslå propositionens förslag vad gäller avvecklandet av skånska luftvärnskåren Lv 4 i Ystad.

Fru talman! Karin Israelsson var litet grand försmädlig mot mig i början av sitt anförande. Trots att jag till fullo håller med Karin Israelsson i hennes anförande måste jag fråga till vilken nytta Karin Israelsson tror det är att här i kammaren dra alla de argument som kända, då Karin Israelsson inte har lyckats övertyga sin egen riksdagsgrupp.
Fru talman! Har Ulla Löfgren den inställningen har hela den här debatten varit överflödig.

Fru talman! Det försvarsbeslut som vi skall fatta i dag har förberetts bl.a. genom ett mer än årslångt arbete inom Försvarsmakten, där ÖB tillsammans med försvarsledningen och förbanden runt om i landet diskuterat fram hur det effektivast möjliga försvaret skall utformas med utgångspunkt från de starkt begränsade resurser som ställs till förfogande. Denna diskussion ledde fram till ett förslag från ÖB som genom framtagningsprocessen också var förankrad och till största delen accepterad bland de berörda. Den för många så smärtsamma omställningen hade börjat, och sorgearbetet var så att säga avklarat. Så går några ledande politiker från Centern och Socialdemokraterna och vänder upp och ned på ÖB:s plan och hävdar dessutom att skälen till detta är enbart försvarspolitiska. Nya sår rivs upp, och ingen kan förstå varför Försvarsdepartementet och försvarsministern nu kommer till en så helt annorlunda uppfattning än den samlade militära expertisen gjort tidigare. Den enda rimliga men i det närmaste otänkbara förklaringen syns vara att partiintressen satts före försvarsintressen. Under hela den tid som gått efter det att försvarsministern presenterade sina bedömningar har inte denna fula misstanke kunnat undanröjas. Att mina väljare inte accepterar den behandling som Lapplandsbrigaden utsätts för torde inte vara någon hemlighet. Hemvärnsmännen i Västerbotten är t.o.m. så upprörda att de tillkännagett att de kommer att lägga ned sina vapen om vi fattar ett beslut som innebär att Lapplandsbrigadens läggs ned. De känner sig helt utlämnade när de i en skarp situation inte får avlösning av en Lapplandsbrigad som mobiliserar mitt bland dem, runt om i det geografiskt mycket vidsträckta område de är satta att försvara. Enligt utskottets förslag blir det bara en brigad på 70 mil i norra Sverige medan landets övriga 85 mil får 12 brigader. Är detta rimligt? Jag instämmer helt i hemvärnsmännens bedömning: Nej, detta är inte rimligt! Regeringen säger sig vilja att Försvarsmakten skall ha en folklig förankring och en god geografisk spridning. Försvarsutskottets förslag innebär att Västerbottens län, Sveriges i dag största försvarsområde, lämnas nästan helt utan militär närvaro. Umeområdet, som är den mest tätbefolkade delen av Norrland, blir av med den folkliga kopplingen till ett fredsförband.

Fru talman! Det beslut vi skall fatta i dag borde ge hela vårt land en god framtida försvarsförmåga. Det borde ge oss trovärdighet gentemot utlandet om vår förmåga att försvara hela landet och det borde trygga hela svenska folkets försvarsvilja. Tyvärr blir resultatet det omvända, bl.a. för oss i Västerbotten, ifall utskottets förslag blir riksdagens beslut. Det känns mycket tungt att vara med och fatta detta beslut som i så stor utsträckning inte grundar sig på kunskaper och fakta utan på partipolitiska hänsyn. Ansvaret faller tungt på Centern och Socialdemokraterna, som ligger bakom propositionen och utskottets majoritetsförslag. Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservation

Fru talman! I våra allmänna reservation framhålls att vi kristdemokrater anser att regeringen frångått Försvarsmaktens bedömningar utifrån helt andra principer än militäroperativa och säkerhetspolitiska. Vi anser att bl.a. Lapplandsbrigaden i Umeå skall vara kvar. I min motion Fö6 har jag påpekat att de motiv regeringen angivit för att gå ifrån Överbefälhavarens plan alla talar till förmån för Lapplandsbrigaden. Kraven avser huvudsakligen att fyra ordentligt vinterutbildade brigader skall finnas kvar, att geografisk spridning av fredsförbanden skall föreligga för att befästa en folklig förankring, att kostnadskrävande investeringar skall undvikas och att man skall satsa på bärkraftiga och utvecklingsbara garnisonsorter. Umeå uppfyller samtliga nu angivna krav bättre än någon annan garnisonsort. Det måste för alla vara helt klart att rent politiska och regionalpolitiska synpunkter varit bestämmande för att Socialdemokraterna tillsammans med Centern beslutat sig för att lägga ned Lapplandsbrigaden. Detta är inte bara olyckligt för Sveriges försvar utan också för tilltron till på vilka grunder politiska beslut fattas i Sverige. Makt är inte alltid rätt.

Fru talman! Detta är min andra mandatperiod. Under förra perioden lades I 14 i Gävle ned på en i mitt tycke osaklig grund. Förbandsområdet har nu tagits över av högskolan, som blomstrar. Fortfarande anser jag dock att I 14 borde ha varit kvar, samtidigt som högskolan kunde utvecklas. Det är med sorg jag nu konstaterar att det under denna mandatperiod föreslås nedläggning av det sista militära förbandet i vårt län. Förslaget grundar sig på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centern. För mig är det helt obegripligt att ett så viktigt beslut som hur en framtida freds och krigsorganisation skall utformas grundar sig på partitaktiska överenskommelser i stället för sakliga argument, långsiktiga försvarslösningar och ekonomiska överväganden som säkerställer försvarskraften. F 15:s fördelar vad gäller luftrum, långsiktighet, operativa krav, miljö, produktivitet, geografiskt läge, investeringskostnader och ekonomi är obestridliga. Socialdemokraternas och Centerns hantering av frågan om nedläggning av F 15 i Söderhamn är enligt mitt tycke ingenting annat än en politisk skandal. För att rättfärdiga uppgörelsen svänger parterna i sin argumentation allteftersom nya fakta framkommer. Jag riktar mycket skarp kritik mot Centern och Socialdemokraterna, som lägger fram ett mycket dåligt underbyggt förslag till beslut. I propositionen står följande. "Besparingarna vid en avveckling av F 15 blir avsevärt större än om F 10 skulle lagts ned." Detta har visat sig felaktigt. Utskottsmajoriteten svänger då och anför att det avgörande skälet för att behålla F 10 har varit att de grundläggande flygutbildningarna snabbt kan föras över dit från F 5. Sammantaget bedöms också besparingsmöjligheterna vara större i detta alternativ. Också denna argumentering har avfärdats. Vad gäller ekonomin tillstår Anders Svärd att F 10 inte är billigare än F 15, utan kanske snarare tvärtom. Varför har Centern inte tagit konsekvenserna, om det nu är som Anders Svärd säger? F 15 i Söderhamn gör man det mot regeringens styrande principer, som innebär att kostsamma och osäkra investeringar skall undvikas och att satsningar skall ske på utvecklingsbara förband, samt att långsiktiga utvecklingsmöjligheter skall vara avgörande. F 15 har denna långsiktighet! Ansvaret för nedläggning av flygflottiljen i Söderhamn ligger nu i enskilda socialdemokratiska och centerpartistiska ledamöters händer. Min förhoppning är att saklighet och långsiktighet tar överhand och det bildas en majoritet för behållandet av F 15 i Söderhamn. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16, som bl.a. gäller avvisande av förslaget att lägga ned försvarsområdesstaben i Gävle och reservation 17 som innebär avslag av regeringens förslag till att lägga ned F 15 i Söderhamn.

Fru talman! Om Patrik Norinder hade varit här och lyssnat på vad jag sade i mitt huvudanförande hade han inte kunnat göra det påstående han gjorde beträffande vad som hade vägt för respektive mot F 15 och F 10. För övrigt sade jag att nedläggningsbeslut aldrig är enkla. Jag medgav att några beslut var svårare än andra. Just avvägningen mellan F 10 och F 15 var ett av de exempel jag gav. Nu är det emellertid så att ekonomin väger över till fördel för att behålla F 10. Dessutom har Överbefälhavaren med stöd av bl.a. flygvapenchefen gjort utredningar och lagt fram dessa. Jag slutade mitt anförande i denna del med att säga att vi i utskottsmajoriteten inte klarat att motbevisa Överbefälhavarens förslag beträffande F 15, F 10 och F 5. Detta är ett tillrättaläggande.
Fru talman! Bland det material jag fått finns ett utkast från försvarsutskottets kansli där man uppskattat mellan tumme och pekfinger. Om det är det Anders Svärd hänvisar till är det kanske inte så mycket bevänt med det. De ekonomiska undersökningar som jag tagit del av och som man har gjort inom F 15 har inte visat att det finns någonting som är till nackdel för F 15.
Fru talman! Jag kan inte veta vilka siffror Patrik Norinder har, men jag vet vilka siffror vi haft när vi tagit ställning i försvarsutskottet och tidigare under propositionsarbetet. De siffror som jag har tagit ställning till har framarbetats i samarbete med högkvarteret. En del av siffrorna har tagits fram i departementet men alltid varit kontrollerade i högkvarteret. Jag vet mycket väl att det valsar omkring väldigt mycket siffror i denna fråga som i många andra frågor, men det vi måste rätta oss efter är de siffror som vi får av experter inom myndigheter osv.
Fru talman! Det är kanske inte det rätta tillfället att diskutera ekonomi. Här står en uppgift mot en uppgift. De uppgifter jag har fått visar att det inte skall finnas några skiljaktigheter. Det var vad som sades från början, alltså att det inte var några större ekonomiska skiljaktigheter mellan t.ex. F 10 och F 15.

Fru talman! Jag tänker att i den här långa försvarsdebatten uppehålla mig vid de motioner som jag står bakom och som jag skrivit om F 15 och om försvarsområden. Efter ett ha läst betänkandet måste jag konstatera att jag är mycket besviken. Under hela processen, från det att Försvarsberedningen lade sitt förslag och efter det att propositionen har presenterats, har vi från olika ledande håll, dels från regeringens företrädare, dels från Centerpartiets företrädare, sagt att det här faktaunderlaget noga skall prövas och att försvarsutskottet inte bara skall vara en transportsträcka. I min motion om flygflottiljen F 15 tycker jag att man måste ta fram ett noggrannare kalkylunderlag, som stärker det beslut som nu föreslås att vi skall fatta. Jag tycker också att man bättre skall ta reda på hur luftrummet räcker. Jag tycker också att man skall göra en tydlig miljökonsekvensanalys. I min motion presenteras underlag som man mycket väl hade kunnat kommentera i betänkandet. Vad kan man då läsa i betänkandet. Det står bl.a. att andra alternativ, bland dem främst F 10 i Ängelholm, har övervägts. De tyngsta motiven för regeringens förslag är möjligheten att snabbt föra över flygutbildningen från Ljungbyhed till Ängelholm. Det är alltså tiden, att det går snabbt att föra över utbildningen, som har avgjort valet. För övrigt skall den totala skolverksamheten brytas ut från beslutet och utredas särskilt. Vad är det då för konsekvens i detta, och vilken trovärdighet ger detta till ett riktigt försvarsstrategiskt beslut? Den frågan ställer jag mig. Vad mer kan man läsa i betänkandet? Det står vidare att F 10 har miljötillstånd för flygning med tre divisioner JAS 39 Gripen. Varför finns det argumentet fortfarande kvar då regeringen med Koncessionsnämndens medgivande kan lämna koncession för tre JAS 39 Gripen även för F 15? Det tycker jag också är en berättigad fråga att ställa en sådan här dag. Utskottet har alltså lyckats i det här svåra valet mellan Ängelholm och Söderhamn att prestera de här få korta raderna. Sedan har man följt propositionen. Jag är inte nöjd med detta. Flygflottiljen F 15 är en flottilj som långsiktigt har de allra bästa utvecklingsmöjligheterna. Det är angeläget att förbanden finns där de långsiktigt kan utvecklas. Det förslag som lagts fram innebär på sikt att de enda JAS 39-divisionerna i mellersta militärområdet med Stockholm, Mälardalen m.m. är placerade på F 16 i Uppsala. Detta är en satsning på ett förband som redan nu har problem med miljöstörningar. Vid en eventuell framtida skärpning av miljökraven kan det bli svårt att få fortsatt koncession för JAS 39 på F 16. Däremot är F 15 den flottilj i mellersta militärområdet som långsiktigt säkerställer fredsbasering av JAS 39 i det här viktiga området. Tillgängligt luftrum måste bedömas mer långsiktigt än vad som görs i propositionen och som man följer upp i betänkandet. Sverige finns söder om en linje söder om Uppsala. Prognosen pekar mot en nära fördubbling av trafiken fram till år 2010. Det tillgängliga luftrummet för militära flygningar blir allt mindre. Restriktioner har t.ex. fått tillgripas nu under sommaren. Vad som kommer vet vi inte. Samordning av flyget görs och kommer att i framtiden behöva göras över hela Europa. Det här gör man för att naturligtvis stärka flygsäkerheten. Att avlysa områden i södra Sverige för skarpa övningar kommer att bli svårt i framtiden. Jag har i min motion ställt dessa krav. Jag tycker att man borde ha kommenterat och utrett tillgängligt luftrum tydligare. De största miljöstörningarna från den militära flygverksamheten är flygbullret och miljöutsläppen. Det är viktigt att ansträngningar görs för att minska både buller och utsläpp. Försvarsmaktens egna beräkningar visar att de totala miljökostnaderna blir större både för F 10 och för F 16 jämfört med vad de blir för F 15. Inom en femmilsradie berörs F 15 av ca 64 000 människor, medan inom samma avstånd vid F 10 berörs ca 322 000 människor och för F 16 ca 545 000 människor. Detta talar sitt tydliga språk. Jag tycker också att det är fel att man så snart efter det att man har inrättat försvarsområden i varje län är beredd att bryta upp detta och dra ned på olika försvarsområden, bl.a. på Gävleborg. Detta har jag också beskrivit i min motion som täcks av reservation nr 6, vilken jag yrkar bifall till. Jag yrkar också bifall till reservation nr 17.

Fru talman! Jag skall bara mycket kort meddela Karin Starrin vad utskottet har gjort när det gäller utredningsarbete inför valet mellan F 10 och F 15. Vi har gått igenom ett mycket digert underlag som vi har fått dels från Försvarsmakten, dels från regeringen, dels från berörda förband. Dessutom har vi hört ansvariga myndigheter, exempelvis Luftfartsverket. Att säga att beslutet inte är grundat på ett tillräckligt utredningsmaterial är inte med sanningen överensstämmande.

Fru talman! Då vill jag till Britt Bohlin säga att det hade varit klädsamt om man hade utvecklat dessa underlag mera i betänkandet. Eftersom det har varit en mycket svår avvägning tycker jag att det är nonchalant mot alla berörda att de inte får en tydligare förklaring. Jag tvivlar på att Luftfartsverket verkligen har gjort en långsiktig utredning om utrymmet i luften och bedömt möjligheterna utifrån den stora expansion som vi har att vänta framöver, inte minst inom civilflyget. Jag tycker att det underlag som vi har att fatta beslut på inte är fullständigt.

Fru talman! Det är bara att konstatera att om vi skulle ha redovisat ett fullständigt underlag hade betänkandet inte omfattat 400 sidor som det gör nu, utan då hade det blivit på närmare 4 000 sidor. Det är sanningen bakom detta. De två ansvariga parterna för luftfartssäkerhetsfrågor är för militär luftfart chefen för flygvapnet och för civil luftfart Luftfartsverket. Dessa två parter har kommit till tals och lagt fram sin syn på hur man skall utveckla flygsäkerheten i framtiden. I synnerhet gäller detta chefen för flygvapnet som har dragit en slutsats där han säger att han förespråkar den nu valda lösningen. Jag håller med om att det hade kanske varit bra om vi hade kunnat skriva mera i betänkandet. Av många skäl - bl.a. tidsbrist - har vi inte kunnat göra det. Men ett nödvändigt komplement för att förklara och diskutera den politik som vi för är de besök och möten som utskottets ledamöter deltar i. Det är få gånger som jag som riksdagsledamot under mina åtta år i riksdagen har flängt runt på så många förbandsbesök, så många möten och deltagit i så många aktiviteter för att försöka förankra och föra ut vår politik och de argument som finns bakom de framlagda förslagen.
Fru talman! Vi fick i många olika sammanhang förklarat att allt faktaunderlag noga skulle analyseras i försvarsutskottet. Jag kan mycket väl förstå att man har diskuterat vid många sammanträden och under många timmar olika argument och fått fram olika underlag. Men det hade varit klädsamt om utskottet i några ytterligare stycken hade kunnat förklara just dessa viktiga ställningstaganden som jag har pekat på. Jag tror att det i framtiden kommer att bli mycket svårt att tillsammans med den ökning som sker inom civilflyget få plats med de olika övningar som behöver göras för att man skall få säker flygning. Vi vet att det redan nu är trångt i luftutrymmet. Det kommer att bli mycket tuffare. Jag förstår att det är flygvapnet som har ansvar för detta. Men för det totala flyget - det militära flyget och det civila flyget - har Luftfartsverket och i slutändan Kommunikationsdepartementet ansvar. Jag tycker att det hade varit en styrka för betänkandet om även detta hade kommenterats.

Fru talman! Annika Nordgren har redan på ett bra sätt redovisat Miljöpartiets syn på det här betänkandet. I mitt korta anförande kommer jag därför bara att omnämna F 15, F 10 och F 16.

Ett beslut som innebär att man behåller F 10 och F 16 är enligt vår mening däremot inte långsiktigt och hållbart. Vid F 15 är luftrummet inte lika hårt belastat som vid F 10 och F 16, vilket också Karin Starrin nämnde. Konkurrensen från det civila flyget är betydligt större i södra Sverige och i Uppsalaområdet än i Söderhamnsområdet. F 15 är också från miljösynpunkt ett mycket bättre alternativ än F 10 och F 16. Alla som har läst flygvapnets miljöutredning vet detta. Närheten till övningsområdet talar också för F 15, vilket är en del av miljövinsten. Det är också en förlust för oss efter Norrlandskusten om vi förlorar F 15:s räddningshelikopter, som är viktig vid räddningsinsatser till sjöss. Fru talman! Jag vet att det finns riksdagsledamöter hos både Socialdemokraterna och Centern som även de ser fördelarna med att behålla F 15. Det skulle därför vara riktigt att voteringen i dag leder fram till att F 15 överlever.

Fru talman! Låt mig börja med att försöka låsa fast utskottets talesman Sven Lundberg i stolen ytterligare några minuter. Jag har nämligen några frågor att ställa till honom. I denna långa debatt har nästan alla talare varit eniga om att försvarsvolymen skall minskas. I en sådan situation med minskande resurser satsa på maximal uthållighet och förmåga och lösa försvarets uppgift borde också vara självklart, men det är det inte. I utskottets betänkande kan man ta exemplet F 15, flygflottiljen i Söderhamn som föreslås skall läggas ned, vilket många talare före mig har kommenterat. Nu tänker nog de som orkar lyssna efter så lång debattid att det här kommer en till som skall dra den regionalpolitiska drapan. Men det behöver jag inte. Det räcker gott och väl med de sakargument som borde ligga till grund för ställningstagandet hur vi skall optimera en minskad kostym. Där har jag den alldeles solklara uppfattningen att F 15 platsar. Men de tunga instanserna i sammanhanget, inklusive försvarsutskottet, har en annan mening. De tre instanserna före utskottet - flygvapenledningen, ÖB och försvarsministern - tycker att F 15 skall läggas ned. Inför en sådan bedövande uppställning, fru talman, borde jag ju vara alldeles tyst. Men det tänker jag inte vara. Jag tycker att förslaget bygger på felaktiga grunder. Inte någonstans i utskottets argumentation går det att finna säkerhetspolitiska och långsiktiga överväganden, miljöhänsyn eller möjlighet till ett bra och nära luftrum och ett optimalt försvar av Mellansverige. I stället dominerar kortsiktiga och, enligt min mening, något tvivelaktiga ekonomiska argument. Fru talman! Tidigt i processen ställde flygvapenledningen två flottiljer mot varandra, F 10 och F 15. En av dessa skulle läggas ned. Man gjorde då en alternativjämförelse och fann att det inte var ekonomin som var alternativskiljande. I början gällde enbart försvarspolitiska skäl. Men sedan dess har ekonomin under processens gång seglat upp och är nu ett av de två argument som jag har funnit att utskottet anför som motiv för en nedläggning av F 15. I motsvarande grad har, vilket jag beklagar, de försvars och säkerhetspolitiska bedömningarna hamnat i skymundan. Utskottet anser, som de nästan ordagrant säger, att det blir billigare att lägga ned F 15 än F 10. Det andra argumentet för en nedläggning, som anförs från utskottets sida, är den fördel som man anser ligga i möjligheten att snabbt föra över den grundläggande flygutbildningen från Ljungbyhed till F 10 i Ängelholm. Men en liten enkel fråga: Varför särbehandla Ljungbyhed när man i övrigt säger att all annan skolverksamhet skall utredas ytterligare? Fru talman! Den här sortens rullande argument imponerar inte på mig. Jag har några frågor till utskottets talesman Sven Lundberg, som snällt sitter kvar här i kammaren, vilka jag vill ha svar på. För det första: Vad har de säkerhetspolitiska och långsiktiga övervägandena i utskottet tagit vägen? För det andra: Varför vill utskottet skapa en flygvapenstruktur med överkapacitet för produktion av krigsförband i södra Sverige samtidigt som det högst prioriterade operationsområdet Mälardalen avlövas? För det tredje: Är inte vinterutbildningen, Sven Lundberg, lika viktig för flyget som för armén? För det fjärde: Varför avvisar utskottet en fredsorganisation som tillgodoser kraven på fria och nära flygövningsområden, skjutmål etc., som har stor betydelse i en återtagningssituation? För det femte: Varför väljer man en lösning - F 10 - som redan nu kraftigt utmanar en svårt ansträngd miljö i ett av Sveriges mest tättbebyggda områden, när alternativet F 15 innebär den garanterat minsta miljöstörningen? Jag väntar med intresse på Sven Lundbergs svar. Till sist, fru talman, några ord om den förestående voteringen. Jag har informerats av kammarkansliet om att det inte är möjligt för mig och mina partikamrater från Gävleborg att yrka bifall till vår motion Eftersom jag normalt är litet obstinat yrkar jag i alla fall bifall till motion Fö35. Skulle inte ens detta beveka presidiet, kommer vi från Gävleborgs socialdemokrater att lägga ned våra röster i voteringen. Då kanske någon hickar till och säger att det inte är logiskt, eftersom det finns en reservation som tillgodoser kraven i motionen. Men för mig är det logiskt att ställa upp på det demokratiska system och de demokratiska regler som vi har inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen, vilka med säkerhet också finns i andra riksdagsgrupper. För att demokratin skall vara stabil och framgångsrik behövs regler. Det var när den socialdemokratiska riksdagsgruppen debatterade frågan om försvaret en heldag i september månad detta år som vi socialdemokrater från Gävleborg blev förlorare i den meningen att vi kom att tillhöra minoriteten i s-gruppen. Vi vill ha en svensk riksdag i Sverige, inte en polsk riksdag. För att inte störa några diplomatiska relationer vill jag vill säga att jag med polsk riksdag inte avser i geografisk mening. Med polsk riksdag menar jag det som vi vedertaget brukar använda i Sverige, som står för kaos och oreda, vilket skulle bli följden om vi alla spretade åt var sitt håll som en prästkrage. Det skulle möjligtvis kortsiktigt vara populärt hemma, men det kräver inte något särskilt stort politiskt eller moraliskt mod. Det gör det däremot om man ställer upp på de regler som gäller. Ingenting, fru talman, kan tvinga oss att rösta på ett, som vi tycker, dåligt förslag. Därför kommer vi att avstå från att rösta i voteringen om F 15.

Fru talman! Naturligtvis tvingas jag konstatera att Sven Lundberg inte svarade på någon av de fem frågorna. Jag letade skyndsamt för att hitta de en och en halv raderna där utskottet motiverade nedläggningen av F 15. Men jag hittade dem inte. Därför gör jag som Arne Kjörnsberg, blundar och ser sidan framför mig. Jag ser då en och en halv rad som innehåller två argument. Jag betvivlar inte att jag, som Sven Lundberg säger, kan lita på kamraterna i utskottet. Jag vet att de besitter ett oändligt mått av vishet och klokskap. Men varför är man då så blygsam att man inte visar upp visdomen och kunskapen? I så fall borde det inte vara så jobbigt att låta pennan flyta litet mer. Här kommer man med dessa tunga goda argument som skall göra mig nöjd och glad när F 15 läggs ned. Men det är inte så, Sven Lundberg, att jag talar här av regionalpolitiska skäl. Som jag sade i talarstolen behöver jag inte göra det. De argument som ligger i de frågor som jag ställde till Sven Lundberg räcker mer än väl.
Fru talman! Jag vill inte förlänga denna debatt, men jag vill säga till Axel Andersson att det är vi i utskottet som har fått riksdagsgruppens, vår riksdagsgrupps, uppdrag att handlägga dessa frågor i försvarsutskottet. Där har vi en mängd material, och hade vi möjlighet skulle jag gå och hämta luntorna år Axel Andersson, men då kommer vi inte att kunna votera förrän efter flera veckor när Axel Andersson har läst igenom det. Axel Andersson får som sagt lita på kamraterna i utskottet.

Fru talman! Det är klart att jag litar på er. Men jag får det fortfarande inte att gå ihop. Sven Lundberg har pratat välvilligt utan att egentligen svara på någon enda av frågorna. Jag skall lita på luntan som finns att hämta. Det är klart att jag hade kunnat hämta den, det är en miss. Jag trodde dock i min enfald att sådana här viktiga ting stod i det betänkande man lade fram. Det var tydligen inte på det sättet.

Fru talman! Som så många talare före mig i dag, skall jag tala för mitt eget hemlän, Halland, och min hemkommun, Halmstad. IB 16 i Halmstad finns inte med på listan över det som skall läggas ned i regeringens förslag till grundorganisation. Det har vi i Halland naturligtvis noterat med stor glädje. Vad som berett oss allt annat än glädje, är den osakliga debatt som regeringens förslag till beslut givit upphov till. Jag kan förstå och acceptera att människor som mottar besked om nedläggning av basen för deras tillvaro, arbetsplatsen, regerar mycket starkt och känslomässigt. Vad som för mig och många andra som arbetat för IB 16:s fortbestånd är helt oacceptabelt, är de insinuationer som försvarsutskottets ordförande framfört i medierna och vid uppvaktningar. Vi skulle ha sysslat med skojerier, mygel och andra hästhandlarmetoder. Framför allt har den osakliga kritiken riktat sig mot Halmstads kommuns förhandlingar med Vapnö gods om inköp av mark. Jag vill här ge en kortfattad historik över detta markköp. Den berörda marken har haft, och har, en strategisk betydelse för Halmstads kommuns utveckling. På tidigare Vapnö-mark ligger Halmstads flygplats. På Vapnö-mark ligger Halmstads senaste industriella utbyggnader. Marken är vidare nödvändig för fortsatt bostadsbyggande. För drygt två år sedan framförde I 16/FO 31 till kommunen behovet av utökning av närövningsområdet vid Halmstads garnison. Kommunen åtog sig att förhandla om förvärv av den privata mark som skulle behövas för att uppfylla det framförda önskemålet. Detta skulle ske samtidigt som förhandling om köp av ytterligare industrimark fördes, liksom förhandling om köp av mark för bostadsbyggande och för bildande av naturreservat. Förslag till överenskommelse har upprättats mellan Halmstads kommun och Vapnö gods. Nästa vecka godkänner kommunfullmäktige i Halmstad detta. Överenskommelsen innebär att mark för industriändamål har inköpts - liksom mark för bostadsbyggande och för inrättande av naturreservat. I köpet ingår också det tidigare nämnda området mellan nuvarande militära närövningsområde och Nyårsåsen. I Halmstad har man med bestörtning åsett hur dessa seriösa kommunala satsningar utmålats som försök att med osunda metoder föra allmänhet och politiker bakom ljuset i försvarsfrågan. Som framstående politiker bör man vårda orden!

Fru talman! Jag tycker inte att informationen från Halmstad motsvarat särskilt högt ställda krav. Jag vill bara peka på att försvarsutskottet, som får ta del av de mest initierade uppgifter om rikets säkerhet, inte tillläts få reda på vad de här markområden kostade och på vad avgifter, om vi kallar det arrende eller något annat, skulle kosta. Det var hemligt. Det sättet att hantera försvarsutskottet imponerar inte. Jag gratulerar Halland till att man får behålla förband med det förslag som nu föreligger, men jag gör det inte av det skälet att det var en bra uppvaktning. Uppvaktningen var dålig.
Fru talman! Jag vill återigen betona att markköpet är en kommunal satsning. Området, som kan avsättas till närövningsområde, skall vårdas av Vapnö gods, som också delvis kommer att nyttja området för jordbruk.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort, och jag hoppas att detta, precis som mitt yrkande, uppskattas. Att lägga ned Svea ingenjörskår i Södertälje, Ing 1, som utskottsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår, ger en väldigt liten besparing - om ens någon. Desto större blir de negativa konsekvenserna. Att SWEDINT blir kvar och omorganiseras till ett internationellt kommando i Södertälje är i och för sig bra. Det är glädjande att Sverige satsar på, och vill delta i, internationella uppdrag. Enligt min mening skall dock också Ing 1 vara kvar i Södertälje. Det nya internationella kommandot och Ing 1 har ömsesidigt behov och nytta av varandra. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 1 i mom. 38, som i denna del överensstämmer med min motion Fö41.

Fru talman! Denna långa debatt börjar nu närma sig sitt slut. Jag skall också fatta mig kort. Det är många som har framhållit att det är en mycket grannlaga uppgift detta att genomföra en krympning av Försvarsmakten, men det är också naturligtvis nödvändigt att vi gör det. Vi måste anpassa oss till vår omvärld. Men när man genomför en sådan här krympning av Försvarsmakten, är det viktigt att man gör det utifrån förutsättningen att man får en optimal organisation som baseras på försvarsstrategiskt riktiga lösningar. Vi socialdemokratiska ledamöter från Stockholmsområdet har på en punkt en avvikande mening när det gäller försvarsutskottets betänkande, och det gäller just förslaget att lägga ned Svea ingenjörskår, Ing 1. Vi tycker att det förslaget är dåligt ur försvarsstrategisk synpunkt. I motionen anger vi flera viktiga argument mot förslaget. Först och främst har 80-90 % av fältarbetsförbanden i södra Sverige sin förstahandsuppgift i Storstockholm eller i området norr därom. Detta kräver naturligtvis, för att man skall få rätt utbildning, övning i rätt miljö - i Storstockholm och vid de södra Norrlandsälvarna. Också vid ett strategiskt överfall mot huvudstadsområdet med dess 1,7 miljoner invånare ligger Ing 1 perfekt till just från operativ synpunkt. Merparten av de värnpliktiga kommer ju från Stockholmsområdet. Det betyder låga värnpliktskostnader och en god värnpliktssocial miljö. Jag vill i det här sammanhanget göra kammaren uppmärksam på det framgångsrika arbetet vid Ing 1 för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Kåren har nämligen inlett ett arbete just för att informera om detta och för att ta vara på invandrarungdomar så att dessa kan komma in i vårt försvar. Häromdagen fick Ing 1 pris av Fem i tolv-rörelsen för sina insatser på detta område. Jag tycker faktiskt att Ingenjörskåren här skall ha en eloge för detta fina arbete. Fru talman! Vi är kritiska mot utskottets betänkande på denna punkt, men vi noterar med tillfredsställelse förslaget om att SWEDINT nu skall omorganiseras till försvarets internationella kommando. Vi menar att lokaliseringen till Almnäs utanför Södertälje innebär att kommandot får optimala möjligheter att utvecklas. I det här sammanhanget bör det kanske noteras att Moderaterna vill att det internationella kommandot, om riksdagen beslutar att lägga ned Fru talman! Jag yrkar bifall till vår motion Fö18.

Fru talman! Nu har vi hamnat i Mellansverige. Det hördes tydligt på föregående talare. Jag är norrländska. Därmed blir det i varje fall en annan accent. I propositionen föreslås att SWEDINT skall få stanna kvar i Almnäs utanför Södertälje. Utskottet har samma åsikt. Jag tycker att det är litet märkligt. En av anledningarna till att ett nytt försvarsbeslut skall fattas är ju att staten skall spara pengar. I det förslag som Överbefälhavaren lämnat till regeringen har han i valet mellan att lägga ned något av förbanden Ing 1 i Södertälje, Ing 2 i Eksjö och Ing 3 i Boden bestämt sig för att lägga ned Ing 1. Detta ÖB:s val har inte ifrågasatts av regeringen. Det innebär att två enheter i Almnäs försvinner. Läget i dag är att Ing 1 och SWEDINT utgör en samordnad och rationell garnison. Efter dagens försvarsbeslut kommer den inte att existera. För att SWEDINT skall kunna finnas kvar i Almnäs krävs det att en stor del av stödorganisationen vid Ing 1 kan alltså inte till fullo tas ut. Jag förstår att SWEDINT gärna vill vara kvar i Södertälje. Man slipper ju flytta och man kan bygga upp en bra verksamhet. Det är inte det som är ifrågasatt. Vad jag ifrågasätter är kostnaden. Överbefälhavaren anser att det blir för dyrt att behålla SWEDINT som solitär i Södertälje och föreslår att SWEDINT flyttas och samordnas med garnisonen i Strängnäs. Anledningen är att det innebär en årlig besparing på 20-30 miljoner kronor. På tio år blir det alltså 300 miljoner, och då är ändå hänsyn tagen till de investeringar som behövs i Strängnäs. I utskottets betänkande talas det om att bygga ut SWEDINT till ett internationellt kommando, men det behöver inte betyda att det krävs så mycket mera utrymme. Redan nu utbildas de bataljoner vid sina hemmaförband som skall tjänstgöra i exempelvis Bosnien. Swedrelief påverkar ytterst marginellt SWEDINT:s personal. Vad beträffar utbildningen av civila totalförsvarspliktiga är underlaget mycket osäkert. Motiven för att gå på den betydligt dyrare lösningen är mycket tunna. Jag anser att SWEDINT i sin nya form som internationellt kommando bör flytta till Strängnäs i ett läge där Ing 1 läggs ned. En sådan lösning är rationell och långsiktig. Det är inte försvarbart att belasta försvarsbudgeten med 20-30 miljoner kronor årligen för att behålla SWEDINT som en solitär i Almnäs.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

Fru talman! Det nedrustningsförslag som Socialdemokraterna och Centern har enats om kommer att få allvarliga konsekvenser för det svenska försvarets möjligheter att i framtiden stödja Sveriges säkerhetspolitik. Nedrustningen minskar också Sveriges möjligheter att spela en viktig roll i Östersjösamarbetet. Utan ett starkt försvar kommer Sverige att försvagas politiskt. Det är inte bra för stabiliteten i Östersjöområdet och inte heller för våra möjligheter att ta ansvar för vår framtida säkerhet. Den röd-gröna majoritetens förslag vilar i hög grad på regionalpolitiska värderingar. Det är enligt min mening anmärkningsvärt att majoriteten i så stor omfattning har frångått Försvarsmaktens förslag om inriktningen av grundorganisationen. Ett sådant ställningstagande inger varken respekt eller förtroende. Den politiska klåfingrigheten sträcker sig t.o.m. så långt att man från majoritetens sida vill besluta om vilken typ av produktion som skall bedrivas vid enskilda förband. Det är helt orimligt att riksdag och regering skall bestämma att amfibieförband skall utbildas vid Göteborgs marinbrigad. Det är så absurt att man kan misstänka att det inte finns något annat skäl än att det är starka påtryckningar från en viss partiföreträdare i Göteborg som tvingat inte bara regeringen utan även en majoritet i utskottet att följa denna propå. Christer Skoog, som är ledamot av försvarsutskottet, har inte ens orkat följa upp den socialdemokratiska motionen från Blekinge, men han har deltagit i detaljstyrningen - dvs. att amfibieutbildningen skall behållas i Göteborg. Vidare uttalar den röd-gröna majoriteten att den i övrigt inte vill ta ställning till var denna utbildning skall lokaliseras. Detta är fullt förståeligt. Men hur kan Christer Skoog i sin egenskap av företrädare för Blekinge län så undfallande ställa sig bakom denna inkonsekvens? Var finns logiken? Moderaterna delar min och medmotionären Jeppe Johnssons uppfattning att det är Försvarsmakten som skall avgöra vilken typ av produktion som skall förekomma vid de olika förbanden. Vi avvisar med andra ord den detaljstyrning som Socialdemokraterna och Centern i detta betänkande gör sig till tolk för. Regeringen har sent omsider fattat beslut om att beställa ytterligare två ytstridsfartyg, YS 2000. Det är emellertid inte tillräckligt. Sveriges marina förmåga, särskilt när det gäller krishanteringen kring Östersjön, måste i förhållande till den röd-gröna majoritetens ställningstagande stärkas betydligt. Vi vill därför slå fast att försvarsmakten skall ha nio operativa ubåtar till sitt förfogande samt att en andra delserie av ytstridsfartyg YS 2000 bör beställas inom en snar framtid. Dessutom bör den materiella förnyelsen av sjöoch kustförsvarsförbanden i övrigt inriktas på att anskaffa stridsbåtar till ytterligare två amfibiebataljoner. På så sätt stärks landets försvarsförmåga och möjligheten att bibehålla och utveckla en inhemsk marin fartygsproduktion. Vi moderater föreslår en 10 miljarder kronor högre ram för Försvarsmaktens materielbeställningar. Det ger utrymme för materiell förnyelse och framåtriktade beställningar. Vårt ställningstagande bygger på 1992 års försvarsbeslut som poängterade nödvändigheten att förnya materiellt. Vi påbörjade en moderniseringsprocess av försvaret under mottot: smalare, men vassare. Den saknar motstycke under 1900-talet. Till följd härav fick t.ex. Karlskronavarvet del av denna moderniseringsprocess genom ett stort antal fartygsbeställningar under den borgerliga regeringsperioden. Jag kommer strax att rösta på de moderata reservationer som stöder min och Jeppe Johnssons motion.

Fru talman! Karl-Gösta Svenson försöker göra gällande att han och Moderaterna skulle kunna påverka utvecklingen av amfibieutbildningen i Karlskrona genom att i sin motion tala om att chefen för marinen skulle kunna styra över utbildningen och på vilka platser den skulle ligga. Det är att försöka att föra blekingar och andra bakom ljuset. Det som i själva verket har skett är att Moderaterna står helt utan möjlighet att påverka försvarsbeslutet, och det beklagar jag, precis som försvarsministern gjorde i förmiddags. Det är lättare att stå här i talarstolen likt en megafon på Karlshamns torg eller Karlskrona torg och säga det han säger, men han har försuttit chansen att kunna påverka. Sedan vill jag rätta till ett fel som Karl-Gösta Svenson sade när det gäller beställningen av fartyg. De senaste fyra beställningarna av YS 2000 har skett av den nuvarande regeringen, av försvarsminister Thage G Peterson, och inte av någon annan, Karl
Fru talman! Det var inte mycket att instämma i. Som ledamot i försvarsutskottet har Christer Skoog haft stora förutsättningar att kunna påverka behandlingen av dels den motion som socialdemokraterna i länet står bakom, dels den motion som Jeppe Johnsson och jag har skrivit som vill poängtera att det är Försvarsmakten som bör bestämma vilken produktion som skall ske på förbanden. I den försvarsmaktsplan som alla fått ta del av vill Försvarsmakten koncentrera kustartilleriutbildningen till Vaxholm och Karlskrona av effektivitetsskäl och för att kunna utnyttja resurserna på ett optimalt sätt. Är det inte så, Christer Skoog? Christer Skoog har alltså inte kunnat ställa upp på detta, trots att han har haft möjlighet till det som ledamot i försvarsutskottet och som företrädare för socialdemokraterna i länet.
Fru talman! Jag har, till skillnad från Karl-Gösta Svenson, kunnat vara med och påverka skrivningarna i försvarsbetänkandet. Att försvarsmaktsplanen innehöll en koncentration av utbildningen inom kustartilleriet till två platser var ett tilltalande förslag. Men jag försöker, precis som övriga som står bakom majoriteten, att se till helheten i det beslut vi skall fatta. Där ingick det att försöka hitta någon sorts militär lösning för rikets andra stad. Jag tycker att man har kommit fram till en rimlig sådan lösning. Den skrivning som finns i betänkandet i dag, och som riksdagen kommer att fatta beslut om inom kort, innebär att chefen för marinen har stora möjligheter att lägga en sådan utbildning, som passar bäst för de utbildningsbetingelser som finns, i Göteborgsområdet. Sedan vill jag säga, som en liten upplysning till Karl-Gösta Svenson, att det faktiskt finns andra än mina partivänner i Göteborg som kanske vill värna sin hembygd. Det tycker jag att man skall kunna göra. Men ni skall kanske försöka reda upp i ert eget bo innan ni hoppar på andra.
Fru talman! Jag kommer att rösta på reservationen om Västsverige där man har tillstyrkt bifall till Jeppe Johnssons och min motion. Så är det. Så följer vi moderater upp de motioner som har saklig grund. Jag kan bara konstatera att den som har haft inflytande inte har varit ledamoten Christer Skoog i försvarsutskottet.

Fru talman! Jag vill först hälsa med tillfredsställelse att de samlade försvarskostnader äntligen blir föremål för reduceringar. Det är en fråga som vi inom den kristna grenen av socialdemokratin drivit mycket länge. Med tanke på alla nedskärningar av den sociala välfärden och den mycket kraftiga reduceringen av biståndet är det i dagens läge inte heller någon stor uppoffring, även om moderater och kristdemokrater tycks anse detta. Den tidigare debatten under dagen, där inte minst enskilda företrädare för mitt eget parti har ifrågasatt hur neddragningarna görs, har av bl.a. moderaten Anders Björck i dagens debatt betecknats som hyckleri. Ställer man sig bakom regeringens, och för övrigt också riksdagens tidigare beslut om neddragningar av försvarsramen får inte regeringens förslag till fördelning av denna ifrågasättas. Detta är ju rent nonsens. Självfallet kan man inom en given ram fördela de tillgängliga medlen på olika sätt. Jag anser personligen att det finns grund för kritiken mot hur det slutliga förslaget vuxit fram, hur försvaret nu organiseras samt hur medlen fördelas. Jag vill här, som representant för Broderskapsrörelsen, ta upp frågan om de medel som nu avsätts till nya beställningar av JAS-plan. Det sades inför det första försvars och säkerhetspolitiska beslutet, innan propositionen var klar, att bestämningen av antalet flygdivisioner inte innebar en låsning till att påbörja beställningen av delserie 3 av JAS. Vi i de socialdemokratiska sidoorganisationerna motionerade i frågan på den första propositionen om totalförsvarets förnyelse. Vi skrev bl.a.: "Vi utgår från, att en sådan inriktning på förberedelsearbetet inför försvarsbeslutets andra etapp inte innebär att ställningstagande till delserie tre av JAS föregrips." På detta fick vi i försvarsutskottets dåvarande betänkande svaret att inriktningen "innebär att flygplan med tillhörande utrustning till ytterligare ca 4 divisioner JAS 39 Gripen behöver anskaffas". Vi kristna socialdemokrater har motsatt oss en beställning av en delserie 3. Vi anser att det säkerhetspolitiska läget och Sveriges ekonomi inte motiverar en ny delserie. Samtidigt tvingas jag konstatera att det tidigare försvarsbeslutet - det ligger ett år tillbaka i tiden - bundit upp oss till tolv divisioner, dvs. fyra ytterligare. Då är det inte realistiskt att begränsa antalet plan till 140, motsvarande delserie 1 och 2. Men det är synnerligen angeläget att det ytterligare antal plan som kommer att beställas blir så litet som möjligt. På den här punkten är den nu aktuella propositionen och utskottsbetänkandet oklara. Det borde tydligt ha utsagts att beställningen bör bli så begränsad som det av funktionella skäl är möjligt att åstadkomma inom ramen för tolv divisioner. JAS har sagts vara en gökunge i försvaret, och det är det onekligen med tanke på de mycket höga kostnaderna. De tränger ut andra insatser, inte bara inom försvaret. Vi tvingas också hålla igen på andra områden inom statens budget för att få utrymme för JAS. Jag anser det utomordentligt angeläget att minimera denna gökungeeffekt - inte ett plan mer än vad vi oundgängligen behöver! Riksdagen bör därför ges så mycket information som möjligt om hur JAS-projektet utvecklas i fortsättningen. Det får inte vara mer sekretess än vad som absolut krävs. Med tanke på projektets kostnader är det mycket angeläget med en omfattande insyn och påverkan från de folkvalda. Jag hade hellre sett mindre pengar på JAS och mer på andra områden inom försvaret, och dessutom pengar över till det nu hårt trängda välfärdsområdet och ytterligare insatser för de fattiga folken. Det senare är för övrigt också en säkerhetspolitisk insats om vi ser utrikes-, försvars-, bistånds-, flykting-, utrikeshandels och miljöpolitiken som delar av en sammanhängande säkerhetspolitik. Jag har också fått svar på min motion om JAS planets motor. Jag har i motionen påtalat risker för materialutmattning i motorn som tidigare har framförts från visst experthåll. Jag efterlyste information om hur dessa risker skulle mötas. Jag har knappast fått ett tillfredsställande svar. Osäkerheten kvarstår, och det beklagar jag. Jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka min uppskattning över att Sverige nu är berett att gå före med ett totalförbud avseende antipersonella minor. Jag hoppas verkligen att det skall driva på den internationella utvecklingen mot ett avskaffande av dessa grymma vapen. Jag är också glad över den bredare inriktning som det samlade försvarsbeslutet får. Det är inte bara militära hot som skall mötas. Slutligen hoppas jag att man i nästa försvarsbeslut skall våga ta steget mot en mer radikal omformning av försvaret mot mer av lätt högteknologi och robotar, en försvarsprofil som vänder sig bort från storskaliga och tunga vapensystem. Samtidigt är det också nödvändigt att den svenska försvarsindustrin inser nödvändigheten av att ställa om till mer av civil produktion, t.ex. inom miljö och energiteknikområdet. En sådan utveckling bör staten stimulera.

Fru talman! Det är klart att vi s-kvinnor tycker att det är bra att det nu skall genomföras besparingar i försvaret. Det hade minst sagt varit motsägelsefullt om försvaret skulle ha fått frisedel när vi hade sparat på alla andra områden inom den offentliga sektorn. Det finns dock ett område som vi tycker att man skulle ha kunnat spara mer på, nämligen JAS-planen. Delserie 1 och delserie 2 föreligger nu. Vad som förvånat oss mycket - och med "oss" menar jag i det här fallet s-kvinnorna och andra sidoorganisationer samt medlemmen i s-kvinnornas mansliga Lars Stjernkvist - är att man trots att det säkerhetspolitiska läget har förändrats så radikalt ändå vill fortsätta med delserie 3. Med den försvarsmaktsstruktur som vi har godkänt kan vi dock med enkel matematik räkna ut att för att fylla de berörda divisionerna blir det trots allt inte mer än 40-60 plan - och då vill jag naturligtvis mest betona antalet 40. Vi kan känna oss relativt nöjda med det, eftersom utgångsläget var det trefaldiga antalet plan. Med detta beslut kan vi också fortsätta att verka aktivt för att begränsa kostnaderna. Regeringen och utskottsmajoriteten har alltså tagit hänsyn till vår kritik mot JAS-projektet. Projektet har bantats i förhållande till ursprungliga planer. Med beslutet finns det också öppningar för en fortsatt debatt. I den debatten kommer vi att göra allt för att minimera antalet plan och för att kostnaderna för samhället skall bli så små som möjligt. Mot den bakgrunden kan jag nu ställa mig bakom utskottets förslag.

Fru talman! Efter denna luciadags långa debatt, där ett antal debattörer har slagit vakt om hemortens eller hemlänets regemente, vill jag som ung socialdemokrat framföra min beundran för det arbete som försvarsministern och försvarsutskottet utfört för att anpassa försvarsmakten till nuvarande och framtida hotbilder. Jag hade naturligtvis gärna sett att försvaret i högre grad hade anpassats till den nuvarande hotbilden, vilket hade lett till en större neddragning av försvarsutgifterna och fler nedlagda regementen. Därmed hade mer pengar frigjorts till andra angelägna framtidsprojekt. Men de avvägningar som har gjorts är bra och riktiga, och neddragningen av försvarsutgifterna gör att Sverige står väl rustat att möta framtidens utmaningar. Fru talman! Det är ingen hemlighet att de unga socialdemokraterna sedan länge har motsatt sig JAS projektet, den utan konkurrens största gökungen i det svenska försvaret. Försvarsmaktsplanen är redan beslutad av riksdagen, och den låser enligt min mening fast volymen för framtida JAS-beställningar. Min tolkning är att det kommer att behövas ytterligare 40 eller kanske maximalt 60 plan för att fylla den av riksdagen fastställda volymen. Jag välkomnar att man med föreliggande proposition och betänkande har satt en bortre parentes för JAS-projektet, men jag vill ändå fästa riksdagens uppmärksamhet på behovet av att följa hotbilden och i takt med omvärldsförändringar ytterligare minska beställningarna av JAS-planen. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! I betänkande 1996/97:JoU1 behandlas förslagen i budgetpropositionen för 1997 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Inte mindre än 191 motionsyrkanden behandlas i betänkandet. Riksdagen har tidigare i höst fastställt utgiftsramen för område 23 med beräkning av statens inkomster under 1997. En majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centern har ställt sig bakom den. Denna majoritet har valt en annan inriktning av politiken, varför vi nu inte på samma sätt som vanligt deltar i detaljbesluten. I ett särskilt yttrande nr 1 redovisar vi den moderata politiken på området. Härav framgår att vår utgiftsram för område 23 ligger på ett över 26 miljoner högre belopp än regeringens. Det finns en rad angelägna ändamål inom utgiftsområdet som inte kan tillgodoses inom den av regeringen föreslagna utgiftsramen. Enligt vår mening bör en ytterligare satsning göras på miljöprogrammet med 30 miljoner kronor. Med EU:s medfinansiering skapas då ett utrymme på 60 miljoner kronor, som bör användas till våtmarksstöd och till miljöåtgärder i anslutning till det konventionella åkerbruket. Vidare föreslår vi vissa besparingar inom Fiskeriverket. Staten behöver av statsfinansiella skäl se över myndighetsstrukturen, och Fiskeriverket bör snarast, menar vi, samordnas med annan statlig myndighet. Detta bör medföra vissa besparingsmöjligheter i administrationen. En del av de frigjorda medlen, 5 miljoner kronor, bör användas till fiskevård på statens vatten. Skogsvårdsarbetet behöver konkretiseras och drivas närmare skogsnäringen. Vi föreslår därför att skogsvårdsorganisationen tillförs 5 miljoner kronor för rådgivning till skogsbrukare. Sedan riksdagen fastställt utgiftsramen till ett enligt vår mening otillräckligt belopp kan vi av formella skäl ej yrka bifall till våra ursprungsförslag i den del dessa innebär att den ram som Socialdemokraterna och Centern genomdrivit överskrids. Regeringens förslag när det gäller ramarna för kompensationsersättningen innebär en sänkning med 21 miljoner kronor för nästa budgetår. Sänkningen är en anpassning till att lantbruksföretagen inte utnyttjat hela ramen för år 1995. Enligt vår mening kan det dåliga utnyttjandet ha orsakats av bristande kunskaper om de nya jordbrukspolitiska villkoren samt ovanan att hantera EU-stöden. Vi anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till finansiering om utnyttjandet av stöden visar sig att öka och når upp till de ramar som ursprungligen beräknades. Vi har dock till betänkandet fogat en rad reservationer som berör politiken, där vi har en annan syn än vad som i betänkandet framförs av majoriteter, som i flera fall utgörs av olika partier. I reservation 1 tar vi upp administrationen av EG:s jordbruksstöd. Vi anser att det finns klara brister. Det är av nationellt intresse att administrationen bidrar till att svenskt jordbruk kan få det stöd som det är berättigat till. Vidare måste administrationen fungera så att fusk, oegentligheter och rena misstag undviks. Kostnaderna får inte bli högre för berörda lantbrukare och myndigheter på grund av problemen inom administrationen. Tyvärr har stora brister visats med förseningar av utbetalningar osv. Det är viktigt att det utredningsförslag gällande administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige i SOU 1996:65 som överlämnades i april också framgent leder till förenklingar och effektiviseringar i handläggningen. Jordbruksverket har fått hård kritik, men regeringen har ett stort ansvar, då man 1995 inför inträdet i EU ändrade förutsättningarna och under resans gång vidtagit åtgärder som inte gjort det lättare vare sig för myndighet eller för berörda företagare. Jordbruksverket bör snarast, vilket vi framför i reservation 1, utforma rutiner som tillgodoser behovet av regional redovisning inom olika stödområden och stödformer. Då det gäller de regionala stöden konstaterar vi att det finns starka skäl som talar för att en mer sammanhållen utvärdering görs av de nuvarande stödsystemen med avseende på jordbruksnäringens situation inom framför allt stödområdena 1-4. Där bör lönsamhetsutvecklingen för det norrländska jordbruket analyseras och förslag till förbättringar tas fram så att de faktiska utlovade målen för Norrland kan uppnås. Det må gälla såväl merkostnadsersättningen som gränsdragningsproblemen vad gäller stödområdesindelningen. Vi vill i reservation 4 ge regeringen detta till känna. Vi tycker att det är märkligt att Centern inte vill stödja oss i denna reservation, som också innefattar Kjell Ericssons motion i motsvarande delar. I reservation 6 tar vi moderater upp utvärderingen av vad det inneburit att medlemskapet i EU medfört att det svenska systemet för bevarande av värdefulla naturvärden i odlingslandskapet införlivats i EU:s regelverk. Regelsystemet har på många punkter förändrats. Förändringarna har dessutom genomförts under stor tidspress. Nya former av miljöstöd har tillkommit inför varje ansökningstillfälle. Sökanden har då haft möjlighet att överföra marker till att omfattas av de nya stödformerna. Genom krångliga regler samt oklar tillämpning finns det stora arealer som omfattas av miljöstödsansökningar men som inte uppfyller alla krav för att få stöd. Man bör därför även i fortsättningen ha möjlighet att överföra arealer mellan olika miljöstödsformer. Vidare bör övergångsreglerna för anpassning till det nya systemet förlängas. Osäkerhet om reglernas tolkning samt kravet på femårsavtal med eventuell återbetalningsskyldighet har gjort att många markägare avstår från att sköta sina marker. Därför är det av allra största vikt att regelsystemet anpassas. När det stödet för bevarande av värdefulla naturoch kulturmiljöer ställs hårdare krav på vissa delar av landet. Skötselkraven är dessutom så satta att mindre enheter inte har resurser att initialt följa de krav som ställs. Detta medför att flera mindre enheter ej klarar kraven för att få ersättning. Därmed förloras incitament att bevara kulturvärden för framtiden. Det är på dessa mindre enheter som den större delen av de värdefulla lämningarna faktiskt finns bevarade. En del av Norrlandsstödet utgår via delprogrammet Öppet odlingslandskap. Ett ökat arealkrav skulle leda till att ytterligare bönder inte klarade kraven och att Norrlandsstödet urholkades ännu mer. Därmed ökar hotet mot det öppna odlingslandskapet. Reglerna behöver ändras så att dagens arealkrav inte skärps ytterligare. I samband med den utvärdering som genomförs bör även möjligheten att införa ett sammanhållet delprogram med inriktning på miljöåtgärder i det konventionella jordbruket undersökas. En sådan satsning kan enligt vår mening ge betydande miljövinster. Vi menar att regeringen hittills inte har tagit problemen på allvar och vill därför i vår reservation ge regeringen detta till känna. Enligt vår mening är det angeläget att de norrländska landskapstyperna görs synliga i miljöprogrammet. Ett exempel på att norra Sveriges landskapstyper ej har beaktats är delprogrammet Värdefulla natur och kulturvärden, vars besvärliga detaljer i reglerna direkt diskriminerar mindre gårdar. Vi vill ge regeringen detta till känna i reservation nr 7. I reservation nr 8 tar vi moderater upp frågan om anläggningar av våtmarker. Enligt vår mening finns det i detta sammanhang anledning att uppmärksamma våtmarkernas betydelse. Här krävs en översyn av gällande regler. Det är rimligt att tillåta anläggande av våtmark även på betesmark. Våtmarken bör huvudsakligen ta emot vatten från åkermark men behöver inte nödvändigtvis vara belägen på åker. Det finns inte heller skäl att hindra ansvarsfull vattentäkt och bete på sådan våtmark. Vidare bör stöd kunna utgå, inte bara för att kompensera den mark som tas i anspråk utan även för anläggningskostnader. Sverige bör inom EU verka för att reglerna ändras i enlighet med det som vi reservatioen har anfört. Vi vill förenkla regelsystemet för miljöersättningarna i jordbruket. Det system som nu gäller är mycket komplicerat och detaljerat. Dessutom är det svårtolkat. Detaljreglerna har i vissa fall motverkat sitt syfte, dels genom att många jordbrukare inte har sökt ersättning, dels därför att reglerna inte alltid har varit miljömässigt ändamålsenliga. Reglerna inom kulturmiljöprogrammet hör till de mest komplicerade. Kraven på kvalifikationspoäng missgynnar ägare av mindre marker, även om markerna är mycket värdefulla från bevarandesynpunkt. I samband med utvärderingen bör det övervägas om kvalifikationspoängen skall slopas. Enligt utskottets och vår mening - jag hade hoppats att utskottet skulle anta vårt förslag - går det lika bra att göra en bedömning av stödnivån utifrån en stödpoängberäkning. Detaljreglerna kring landskapselementen menar vi också kan förenklas. Till detta kommer sanktionsbestämmelser som skapar stor osäkerhet. Arbetet med en översyn och med förenklingar av regelsystemet bör bedrivas på såväl nationell nivå som inom EU. Detta bör ges regeringen till känna. I många delar av landet är jordbruket och den därtill hörande förädlingsindustrin en av de ekonomiskt sett viktigaste näringsgrenarna. Sverige har goda förutsättningar att utveckla jordbruket ytterligare, bl.a. genom satsningar på forskning och utveckling. Enligt vår uppfattning är det olyckligt att, som i forskningspropositionens förslag om medelstilldelningen på forskningens område, utesluta eller tona ned betydelsen av forskningssatsningar inom det konventionella jordbruket. Stöd till forskning för miljöförbättringar i det konventionella jordbruket kan leda till mer omfattande och snabbare miljövinster än en mer ensidig satsning på forskning inom det ekologiska jordbruket. Skogsnäringen är Sveriges viktigaste exportgren. Därför är det oerhört viktigt att få till stånd en bättre skogsproduktrelaterad forskning. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri har fått nya möjligheter genom medlemskapet i EU. Dock hämmas dessa möjligheter genom de s.k. politiska kostnaderna, dvs. skatten på dieselolja, handelsgödselavgifterna samt ökade kostnader för bensin och el. Nya höjningar aviseras, inte minst på grund av kärnkraftsavveckling och skatteväxling m.m. Är ni socialdemokrater och även centerpartister beredda att göra någonting åt detta? Vi väntar på besked. Kommer vallstödet att få en enkel utformning, eller hur kommer det att bli? Är ni beredda att göra en utvärdering av miljömotivet för handelsgödselskatter? Kommer regeringen att budgetåret 1998 utnyttja hela återflödet från EU till miljön? Fru talman! Vid stöder självfallet alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation nr 1.

Fru talman! Svenskt jordbruk är en av våra basnäringar, en av våra viktiga näringar. Jordbruket och skogen, som ju ofta finns tillsammans och är en gemensam resurs som ger många arbetstillfällen, utgör en viktig del av basen för den svenska välfärden. Vi har ju en välfärd, trots alla bekymmer som vi kan se. Jordbrukets och livsmedelsindustrins produktion uppgår årligen till ungefär 60 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 290 000 människor totalt. Det är jordbruket som är förutsättningen för att vi skall kunna bevara det öppna landskapet och den biologiska mångfald som vi har, därför att om jordbruket växer igen och det blir skog, minskas den biologiska mångfalden högst väsentligt. Vi i Centerpartiet förordar ett jordbruk som är resurshushållande och långsiktigt. Det förutsätter brukningsformer och brukningsmetoder, där inte mer handelsgödsel och bekämpningsmedel används än vad som krävs för att det skall fungera bra och vad naturen kan klara utan bekymmer. Jordbruket skall dessutom ses som en resurs i miljöarbetet. Bioråvaror från jordbruket skall användas för att komma ifrån de miljöproblem som uppstår när de fossila råvarorna används. Det gäller såväl bränsle och drivmedel som den kemiska industrin. Begreppet jordbruk kan därigenom vidgas till att också omfatta all biologisk produktion. Jordbruket är utan tvekan en viktig del av intåget i kretsloppssamhället. Jordbruksproduktionen är förutsättningen för ett bibehållet öppet landskap och en levande landsbygd. Ängar och hagar skapas inte genom bidrag och pekpinnar, utan de är ett resultat av ett idogt arbete av de människor som har arbetat fram dem. Grunden för att ängar och hagar skall kunna bevaras är ett lönsamt jordbruk så att människor återigen kan satsa på jordbruk, att unga människor är beredda att ta de risker och ådra sig de skulder som det innebär att investera i jordbruk. För den skull krävs en långsiktighet i jordbrukspolitiken och att de ekonomiska villkoren är sådana att människor är villiga att satsa på jordbruk. Produktion av livsmedel skapar, som jag tidigare sade, många arbetstillfällen förutom alla de som finns inom jordbruket. 1994 omsatte hela den svenska livsmedelsindustrin 60 miljarder kronor. Industrin som sådan sysselsatte 55 000 människor, men om man räknar in alla de människor som finns i jordbruk, i livsmedelsindustri och i näringar som berörs av jordbruket kommer man upp i närmare 300 000 människor. Det gör att jordbruket är den viktigaste faktorn för bibehållandet av en levande landsbygd. Om hela Sverige skall kunna leva, krävs det att jordbruket kan fungera. I många områden i Sverige är 10-15 % sysselsatta inom jordbruket. Jordbrukarna bedriver ofta andra näringar förutom sina företag. Det handlar om turism, om att skapa nya funktioner inom entreprenadverksamheten osv. Då blir effekten större än om man bara tittar på den verksamhet som jordbruket i sig bedriver. Vi har i Sverige en unik ställning när det gäller livsmedel och livsmedelskvalitet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi ser till att bevara den. Vi vet att det i och med inträdet i EU finns bekymmer med detta. De har andra regler ute i Europa än vi. De har andra toleransnivåer än vi. Det gör att vi får bekymmer. Vi har kött fritt från antibiotika för vi har haft en politik som har syftat till det. Vi har också haft ett jordbruk som har varit villigt att ställa upp på dessa villkor. Vi har mycket låga nivåer av gifter, kemikalier och annat i våra matvaror. Det har vi bl.a. för att det har varit ett mål från samhällets sida att minska användningen av kemikalier. Nu är det viktigt att samhället solidariskt står bakom jordbrukets krav på att få behålla denna låga nivå. Det är viktigt att man i det arbete som sker inom EU ser till att få regler som skapar förutsättningar för att vi i Sverige skall kunna fortsätta att bedriva livsmedelsproduktion utan att använda sådana här tillsatser. Jag vill inte säga att vi blir tvingade till något, men om man får en slapp hantering av det här som gör att konkurrenter kan använda produktionsfaktorer som vi inte brukar använda i Sverige, konkurrensfaktorer som inte är positiva för livsmedelskvaliteten men som kan ha ekonomiska fördelar, är risken uppenbar att detta kommer till användning också i Sverige på grund av att konkurrensen blir så snedvriden. Det är viktigt att Sverige som nation ställer upp och stöttar dessa strävanden och ser till att reglerna blir sådana att den situationen inte uppstår. Vi ser ju nu att vi har en ökad import av exempelvis kött. Med det följer risker att få in kött med salmonella. Det finns också en risk att vi får in kemikalierester och kött med resistenta bakterier, eftersom man i andra länder använder antibiotika och andra läkemedel i uppfödningen av djuren. Jag är litet orolig för den, skall vi säga litet slappa, hantering som regeringen har valt att ha i dessa frågor. Man viftar bort de här bekymren som om det inte vore några problem. Men jag upplever att det är det. Vi vet att vi har en svår situation när det gäller att kontrollera det här. Men det innebär inte att vi får avstå från att göra det. Jag skulle, som en uppmaning till jordbruksministern och till regeringen, vilja säga att det är viktigt att redan nu ta det här på allvar för att vi skall kunna behålla den speciella situation vi har i Sverige med en låg andel salmonella både ute bland människor och i uppfödningen av djur. Jag skulle vilja ge samma uppmaning till regeringen när det gäller genförändrade livsmedel. Vi vet att de är på väg in. Vi vet att det finns en tolerans för detta ute i världen. Vi har inte den uppfattningen i Sverige, och jag tycker att det är viktigt att vi behåller en restriktiv hållning i det här sammanhanget. Också på den punkten tycker jag att det är viktigt att regeringen håller utvecklingen i strama tyglar. Jag inledde med att säga att det finns stora möjligheter för svenskt jordbruk. Jag tror att det gör det i framtiden. Men det finns också problem. Dessa problem skapas delvis av situationen på marknaden ute i Europa, framför allt på köttsidan. Köttpriserna i Sverige har gått ned kraftigt beroende på de bekymmer som galna ko-sjukan i England skapat ute i Europa. Det är viktigt att vidta åtgärder och ge stöd för att inte detta skall leda till utslagning som vi inte är betjänta av på längre sikt. Det finns ett intresse att bevara lönsamheten även i köttproduktionen på ett sätt som gör att människor våga satsa på detta. Det här är ingen lätt sak, men det är viktigt att Sverige i det europeiska arbetet hittar former för det här. En fråga som jag egentligen tycker skulle vara lättare att hantera, är bekymret på äggsidan. Den finska exporten till Sverige är ett bekymmer. Jag tycker att regeringen, med stöd av de regler som vi hade när vi gick in i EU, borde kunna vidta åtgärder. Jag är besviken för att man inte har lyckats göra det. Jag förutsätter att man i fortsättningen hanterar frågan på ett sådant sätt att man når bättre resultat. Finland har ju fått en förlängning av sina övergångsregler, det är det som är grunden till det här problemet. I dagens betänkande, som behandlar det här med jordbruket, finns det naturligtvis både plus och minustecken. Vi har en budget som innebär nya saker. 600 miljoner kronor. Det är mycket positivt i ett kärvt ekonomiskt läge. Nu är det viktigt att detta miljöstöd omsätts på ett sådant sätt att det blir enkelt och användbart, och så att det utnyttjas av de svenska jordbrukarna. Vi har också fått ett investeringsstöd till jordbruket för att klara förbättringar i djurmiljön. Det här är viktiga saker. Det är naturligtvis också, precis som Ingvar Eriksson var inne på litet grand, att de miljöstöd som finns förenklas. I vissa delar har de blivit onödigt krångliga. Det är viktigt att se till att de blir enklare och bättre, och så att det blir mer möjligt för den svenske bonden att utnyttja dem. Det finns ett speciellt stöd till det ekologiska jordbruket och forskningen kring detta i budgeten. Jag delar inte den uppfattning som Ingvar Eriksson redovisade, att det är ett bekymmer att man har satsat resurser på ekologiskt jordbruk och på forskning kring det. Det här är inte negativt för konventionellt jordbruk, snarare tvärtom. Hela den forskning vi har på lantbruksuniversiteten utgår ju från en ekologisk grundsyn och nyttjas av hela det svenska jordbruket. Att man har speciella pengar till det ekologiska jordbruket, tycker jag är en fördel snarare än en nackdel. Marie Wilén kommer litet längre fram att gå in på LFA-områdena och deras gränser. Avbytarverksamheten har egentligen inte fått några pengar. Det blir litet jourverksamhet. Det är, som jag ser det, ett bekymmer. Detta är en socialt viktig verksamhet som svenskt jordbruk behöver. Nu är det viktigt att man får en övergång till ett system där näringen tar större ansvar själv på ett så enkelt och bra sätt som möjligt. Jag tycker att en del av de kronförstärkningspengar som kommer in från EU, borde kunna användas till att överbrygga de bekymmer dom finns. Från Centerpartiets sida har vi i en reservation beskrivit att vi vill ha en översyn av Jordbruksverket så att det fungerar bättre. Det finns en utredning som visar att man kan lägga över verksamhet på länsstyrelserna i större utsträckning. Det är basen för den här utredningen, men också hela den centrala funktionen bör utredas så att man får en effektivt arbetande enhet som kommer så nära bonden som möjligt. I det här betänkandet tas också frågor om skog upp. Skogen är en viktig del av det svenska näringslivet. Här behövs det mer pengar till forskning, men det är inte bara samhället som skall satsa dem, utan i det här avseendet behöver också näringslivet och skogsintressena i stort visa framfötterna och avsätta mer pengar. Vi har i betänkandet gjort ett tillkännagivande om svensk rovdjurspolitik. Det är viktigt att denna kommer till stånd, men det är också viktigt att man kan få ersättning för de tamdjur, får och getter och annat, som blir rivna av rovdjur. Det fel som uppstod för ett par år sedan, när möjligheten till ersättning i stort sett undandrogs, måste rättas till. Det är viktigt. Ingvar Eriksson tog upp ett par saker som jag vill kommentera. Han gjorde ett stort nummer av att Moderaterna har 26 miljoner kronor mer i budgeten, och att det skulle vara fantastiskt. Vi har en budget på 26 miljoner kronor alltså vara en väldigt stor bedrift. Men det är klart, det är också pengar. Moderaterna har en reservation, reservation 4, om organisationen och förändringarna av LFA-stödet. Det finns en utredning om det. Direktiven har redan kommit. Marie Wilén kommer väl att gå in litet mer på det, men jag skulle vilja beteckna den här moderata reservationen som en liten överloppsgärning. Om man lyssnar på Ingvar Eriksson, verkar det som om EU är ett stort bekymmer. Jag tycker inte det. Vi har bekymmer i och med EU-medlemskapet, men de är inte större än att de kan rättas till. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 2 och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vet ju att Ingvar Eriksson var för EU. Det var därför som jag ställde frågan på det sätt som jag gjorde. När man hör Ingvar Eriksson tala verkar EU vara mest ett bekymmer. Det är sant att EU innebär ett krångligt system. Det är också sant att detta har förstärkts av byråkratiska regler i Sverige. Men det görs ju en översyn för att det hela skall bli bättre. Det är min förhoppning att det skall bli bättre. Skatter är ett problem för sig. Skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel ingick i den överenskommelse som vi träffade med socialdemokraterna om att utnyttja miljöstöden på ett bättre sätt än vad som ursprungligen hade föreslagits. Hade vi valt att göra som moderaterna, att sitta vid sidan och bara gnälla över dessa skatter, hade situationen varit annorlunda. Då hade man inte fått så mycket pengar från EU, framför allt på miljösidan. Situationen för svenskt jordbruk hade därför varit klart sämre. Dessa skatter kan inte i nuläget tas bort utan vidare. Ingvar Eriksson vet lika väl som jag att vi inte röstade för dieselskatten i riksdagen. Det finns också möjligheter att diskutera hur höga andra skatter skall vara och hur de skall tas ut. Gemensamt är att om man skall ta bort en intäkt för samhället måste man också hitta en finansiering för detta, och det är inte alltid lika enkelt.

Fru talman! Jag har inte sagt att inte moderaterna för en saklig debatt, Ingvar Eriksson. Det tror jag säkert att ni gör. Men ni har satt er litet vid sidan. Det hjälper inte hur sakligt man för debatter om man inte är villig att gå in i en diskussion och träffa en överenskommelse. När man gör en överenskommelse får man naturligtvis pruta på en del saker, men man får också vissa fördelar. Man kan avge hur bra reservationer som helst, men det blir inte ett skvatt bättre för jordbruket för det. Det är genom ett konstruktivt arbete för att komma fram till resultat som man når förbättringar, och det har vi lyckats med på den här punkten. Det irriterar naturligtvis moderaterna en del, men det hjälps inte. Så är det i alla fall. Moderaterna vill inte ha miljöavgifter. Det vet jag också. Men sakförhållandet är så som jag beskrev tidigare. Dessutom är resonemanget om lika villkor för svenskt jordbruk något förrädiskt. Svenskt jordbruk har skaffat sig en nisch, nämligen att arbeta mot målet världens renaste jordbruk och att producera livsmedel som är fria från sådant som finns i det som produceras ute i Europa. Denna inriktning förutsätter att svenskt jordbruk inte kan nyttja samma metoder som man gör i andra EU-länder. Man kan inte heller arbeta efter samma villkor. Visst är viktigt att skapa förutsättningar så att svenska jordbrukare kan arbeta utifrån en kostnadsram som är något så när likvärdig. Men man har också kvaliteter, och att skapa kvalitet kostar litet extra. De förbättringar som finns i budgeten med mer pengar till miljöstöd och investeringsstöd är ett sätt att gå vidare på den väg som vi har påbörjat.